Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Geijer för svaret. Jag vet inte om jag skall beteckna det kortfattade och innehållslösa svaret som ett utslag för att justitieministern inte vill ta kammarens dyrbara tid i anspråk så här i slutskedet eller som ett uttryck för justitieministerns bristande intresse för en av demokratins väsentliga och grundläggande frågor. Men svaret ger besked om att landets justitieminister, som är den högste ansvarige för våra grundlagsenliga och demokratiska rättigheter, synes vara helt främmande för att en av hörnstenarna i vår demokrati är den enskildes rätt att själv avgöra partitillhörighet och att detta skall respekteras. Det ger besked om att justitieministern står likgiltig för den enskildes integritet i fråga om politisk tillhörighet. Jag konstaterar att detta är ett utslag av en maktfullkomlig regerings sätt att se på den enskilde individen. Jag tycker att detta är skrämmande. Jag konstaterar också att justitieministern och de övriga medlemmarna av regeringen är helt opåverkade av de uttalanden som riksdagsmajoriteten vid olika tillfällen gjort i denna kammare i fråga om kollektivanslutningen. I svaret säger justitieministern: ”Enligt min mening bör de demokratiska beslutsformer som utmärker fackföreningarna utgöra en tillräcklig garanti mot att de i sin verksamhet kränker de enskilda medlemmarnas integritet.” Herr justitieminister! Varje beslut som innebär att en enskild person kollektivt ansluts till ett visst politiskt parti är en kränkning av den enskildes integritet. Det är en av demokratins grundläggande principer att den enskilde individen och ingen annan skall avgöra partitillhörigheten. Vad som därutöver sker är en kränkning av den personliga integriteten. De uttalanden som riksdagen tidigare gjort i denna fråga, vad jag sagt — Nr 149 tidigare i debatter i fråga om kollektivanslutning till politiskt parti liksom Fredagen den mitt anförande här i dag riktas mot det socialdemokratiska partiet, som 4 juni 1976 tillåter kollektivanslutningen, och mot dess ordförande och ledning, som jön står likgiltiga när det gäller att värna om denna grundläggande demo = Frioch rättigheter kratiska princip, vilken i så hög grad berör den enskilde individens in = i grundlag tegritet. Det riktar sig alltså inte mot fackföreningarna som är fria att fatta vilka beslut som helst. Om kollektivan Därtill är det väldigt avslöjande. Det socialdemokratiska partiet är tyd — slutning av fackliga ligen medvetet om att den socialdemokratiska politiken saknar attraktiv = avdelningar till dragningskraft på medborgarna så att individuell anslutning väsentligt = politiskt parti skulle reducera det socialdemokratiska partiets medlemskår. Eller vad är anledningen till det socialdemokratiska partiets handlande? Jag har ställt min interpellation till statsministern i hans egenskap av ordförande i det socialdemokratiska partiet. Jag har gjort det med anledning av att det inträffat situationer där kollektivanslutningen fört med sig att lönarbetare inte går in i en facklig organisation med den motiveringen att de själva vill avgöra partitillhörighet. Det har därtill hänt att medlemmar offentligt blivit brännmärkta för detta. Kollektivanslutningen splittrar och försvagar alltså facket. Det är den ena viktiga konsekvensen. Den andra konsekvensen vill jag formulera som en fråga: Vill justitieministern verkligen vidhålla att den enskildes integritet är skyddad om man blir offentligt brännmärkt för att ha avstått från fackligt medlemskap på grund av att man inte är socialdemokrat? Är vi överens om vaktslåendet av den politiska demokratin i detta land, så borde det också vara självklart att värna om den enskildes politiska integritet. Men den socialdemokratiska partiledningens nonchalerande av riksdagens tidigare uttalande och justitieministerns svar här i dag visar en häpnadsväckande brist på respekt för medborgarnas personliga integritet. Det är kontentan av den socialdemokratiska regeringens handlande eller rättare sagt brist på handlande liksom av justitieministerns svar på min interpellation.

Herr talman! Jag skall be att få replikera justitieministern, som i stor utsträckning ägnade sitt anförande åt ett angrepp på folkpartiet. Folkpartiet har oavbrutet drivit frågan om ett starkare rättsskydd för den enskilda människan. Jag tror att den svenska författningshistorien kan ge klara bevis på den punkten. På grundval av den reservation som Per Ahlmark avgav i rättighetsutredningen kräver vi nu att det i grundlagen skall införas en bindande procedur för inskränkning av vissa frioch rättigheter. Jag tror att det ligger väl i linje med folkpartiets författningspolitiska arbete. Det går här i riksdagen i dag en skiljelinje mellan de partier som vill ta in en sådan bindande procedur i grundlagen och de partier som inte vill det. Det här folkpartiförslaget har nu ägnats en serie av angrepp från konstitu 67 tionsutskottets ordförande och justitieministern. Man försöker fly undan sitt ansvar för ett otillfredsställande rättsskydd genom en serie överdrifter. Konstitutionsutskottets ordförande påstod att vårt förslag stred mot demokratin och majoritetsprincipen, inskränkte folksuveräniteten och upphävde den representativa demokratin. Justitieministern fyllde på med att det kännetecknades av okunnighet, berodde på dåliga juridiska rådgivare och att det var en valårsinsinuation. Herr Ahlmark kommer att ta upp en del av de angrepp som riktades mot förslaget, men jag måste ändå ställa frågan: Varför denna kolossala litania över folkpartiförslaget? Vad är det ni är rädda för i vårt förslag? Vad är det för s.k. reformer ni planerar, som skulle innebära sådana här rättighetsinskränkningar? Vad har ni emot ett system som innebär att folket självt i val får sista ordet när det gäller inskränkningar i folkets egna grundläggande rättigheter? Varför blir ni så förfärligt upphetsade när vi vill ha ett starkare rättighetsskydd för den enskilda människan? Många enskilda människor upplever frågan om ett starkt rättighetsskydd för de andliga friheterna som en samvetsfråga. För dem är det naturligt att man söker, så långt möjligt, fördröja beslut som inskränker de andliga friheterna. Det är just det vi föreslår: en i tiden utdragen procedur, som innebär en fördröjning — en fördröjning just för att folket skall få möjlighet att säga sin mening. En sådan procedur kan väl aldrig innebära att man hindrar reformer eller upphäver majoritetsprincipen. Den innebär att folkmajoriteten i valet blir avgörande — och det om något är väl i överensstämmelse med demokratins grundprincip! Det skrevs en bok här i landet om den stora demokratiska författningsreformen när vi fick den allmänna rösträtten. Den hette Kungamakt, herremakt, folkmakt. Då som nu står folkpartiet för folkmakt, herr justitieminister.

Herr talman! Justitieminister Geijer tog upp vårt förslag i sitt inlägg och kritiserade det från vissa utgångspunkter — även om han också uttryckte en viss försiktigt positiv inställning till grundtankarna i vårt förslag som sådant. Han påpekade bl.a. att vårt förslag har en vidare omfattning än folkpartiets och moderaternas förslag. Det är riktigt. Det har jag klargjort tidigare. Vi anser att alla de rättigheter som finns medtagna i 2 kap. i regeringsformen skall ha ett förstärkt skydd och inte bara vissa av dem. Sedan sade justitieministern att vi vill ge det här skyddet inte enbart gentemot lagstiftning som kan betraktas som rättighetsinskränkande utan även mot annan lagstiftning som faller in under 2 kap. Ja, vi vill ha den här särskilda proceduren för all lagstiftning som berör de rättigheter som finns i 2 kap. Varför? Jo, därför att det ofta är mycket svårt att bestämma om en förändring i lagstiftningen är en inskränkning eller en utvidgning. Det är ofta på det sättet att vad som kan betraktas som en inskränkning för en grupp i samhället samtidigt kan betraktas som en rättighetsutvidgning för en annan grupp. Det är för den skull vi inte - Nr 149 har gjort den distinktionen här. Fredagen den Sedan upprepar justitieministern vad konstitutionsutskottets ordföran 4 juni 1976 de tidigare sagt, nämligen att det här förslaget skulle leda till en förs = dröjning av angelägna reformer. Det är inte riktigt, och jag har sagt det = Frioch rättigheter tidigare till utskottets ärade ordförande. Vad vårt förslag skulle kräva — i grundlag är en bättre långsiktig planering av reformverksamheten i samhället. Det behöver alltså icke innebära någon minskad reformtakt i och för sig, men vi skulle få en bättre planering, en bättre samordning och sannolikt över huvud taget — som ett resultat av detta — en ur olika synpunkter bättre lagstiftningsprodukt, något som är eftersträvansvärt.

Herr talman! Justitieministern säger att medborgarnas frihet inte kan mätas i lagar, och det anser jag vara riktigt. Men däremot måste man nog hävda att lagarnas roll för den skull inte får förringas. Som jag tidigare har sagt är avskaffande av klassamhälle och klasskillnader naturligtvis inte en uppgift för grundlagsskrivning, det är en uppgift för den politiska kampen. Men vi menar att man på en grundlag kan ställa det kravet att den ger ett sådant stöd för demokratins utveckling att kampen för bättre samhällsförhållanden inte försvåras utan tvärtom underlättas. Vi menar att demokratin inte utvecklas genom att kapitalisternas lockouträtt skrivs in i grundlagen och heller inte av att den kapitalistiska privategendomen får grundlagsskydd. Den personliga integriteten bör naturligtvis skyddas, men inte så att existerande klassprivilegier befästs. Vi menar att ett grundlagsskydd för andra frioch rättigheter är av vital betydelse för demokratin, och dit hör exempelvis åsiktsfriheten, rätten att framföra och propagera för politiska åsikter, mötesoch demonstrationsrätt samt rätt till politisk och facklig verksamhet på arbetsplatsen, däri inbegripet strejkrätten. Dessa rättigheter är i verklig mening demokratiska frioch rättigheter utan vilka demokratin varken kan fungera eller utvecklas. Vår kritik mot det framlagda förslaget har sin utgångspunkt i regeringens ovilja att medverka till att grundlagen blir ett verkligt stöd för strävandena att upphäva klassorättvisorna. Vi är också kritiska mot att grundlagen i vissa avseenden är så vagt utformad att den kan åberopas som stöd för reaktionära attacker mot frioch rättigheterna i vissa situationer.

Herr talman! Justitieministern ställde en fråga till mig — en berättigad fråga — om vad det var för fel på hans artikel, eftersom jag tillät mig säga, att Astrid Lindgren i huvudfrågan hade rätt och justitieministern fel. Jag vill då peka på följande. Det rör sig om tre artiklar. Den första är skriven av Astrid Lindgren och heter ”Samtal med Svensson”, den andra är ett svar från justitieministern som är rubricerat ”Så enfaldig 69 är inte medborgare Svensson” och den tredje artikeln är ett svar från Astrid Lindgren: ”Jag ville att folkviljan äntligen skulle vakna.” Nu får man skilja mellan rättigheter, som är inskrivna i grundlagen som sådana, t.ex. yttrandefriheten. Den kan självfallet inte tas bort över en natt eller avfärdas på en eftermiddag. Däremot kan de rättigheter som ryms i en vanlig lagstiftning och som regleras under ett sådant rättighetskomplex ändras med en smidigare procedur. Den skillnaden har också Astrid Lindgren fattat. Hon säger: Men står rättigheterna inte i grundlagen utan bara i en vanlig liten lag så kan du bli av med dem på en eftermiddag. Jag bortser här ifrån hennes sagospråk. Hon har alltså uppfattat den skillnaden. Det är då som justitieministern svarar: Vårt förslag ger Svensson trygghet på den punkten. Det är inte mot bakgrund av vad Astrid Lindgren skriver ett helt korrekt uttryckssätt. Det framgår att hon inte menar grundlagsrättigheter som sådana utan lagstiftning i samband med grundlagsrättigheter, och det är mot den bakgrunden jag kommer fram till min slutsats.
Varför denna kolossala litania? Vad är det ni är rädda för? Ja, kanske herr Molin märkte skillnaden när det gällde min kritik och vad som har förekommit i den offentliga debatten. Herr Hernelius använde t.ex. inte en enda gång uttrycket att upphäva en rättighet över en natt. Det har inte heller herr Molin gjort här i kammaren; det är alldeles riktigt. Här i kammaren har ju diskussionen så till vida varit saklig att vi verkligen har rört oss med realiteterna i den här propositionen. Men vad jag har reagerat emot är vad som står i partimotionen och särskilt vad herr Ahlmark har sagt i den offentliga debatten. Herr Ahlmark går alltså ut och säger till medborgarna: Socialdemokraternas förslag är ett svek mot medborgarna; de vill att man skall upphäva rättigheterna över en natt med en rösts majoritet! Det är det som jag i den politiska saklighetens och anständighetens intresse skulle önska att herr Ahlmark förklarade och tog tillbaka. Vi får väl avvakta och höra vad herr Ahlmark har att säga längre fram i debatten.

Jag får tacka herr Hernelius för beskedet att han ansåg att Astrid Lindgren hade rätt och att jag hade fel. Om det hon menade bara var att de lagar som innehåller de nödvändiga begränsningarna i de frioch rättigheter som står i grundlagen kan ändras med bara en rösts majoritet, Nr 149 så är det naturligtvis riktigt. Det förefaller emellertid numera vara av Fredagen den så perifert intresse att jag inte skall uppehålla mig mer vid det. Men 4 juni 1976 det var ju inte det som var kontentan i hennes artikel, utan den var IE ju att Svensson, som hon kallade den svenske medborgaren, nu riskerade = Frioch rättigheter i att socialdemokratin över en natt skulle täppa till munnen på honom, grundlag så att han inte längre skulle få lov att yttra sig i samhället. Både herr Hernelius och jag vet emellertid att på den punkten hade hon, milt ut
Herr talman! Vi har naturligtvis inte hävdat att socialdemokraterna planerar att upphäva de andliga friheterna.

Vi har svårt att förstå att sådana förslag skulle kunna stå i strid med demokratins och majoritetsprincipens regler. Får jag sedan tillägga en sak till justitieministern. Jag vill säga att vad man nu gör är att man i grundlagen för in praxis av olika slag. Före år 1970 hade vi en grundlag som nästan inte alls gav uttryck för den politiska verkligheten. I en situation där man går över från praxis till en grundlagsreglering är det viktigt att man får ett fullständigt skydd för grundlagarna. Argumentet att det inte räcker med grundlagsbestämmelser blir ju särskilt litet relevant i en situation där man säger att vi nu i grundlag skall reglera vad som tidigare funnits bara i praxis.
Herr talman! Till den frågeställning om möjligheterna att företa en inskränkning i frioch rättigheterna som justitieministern uppehåller sig vid tror jag det är skäl i att än en gång uppmärksamma att klarare regler för i vilka fall frihetsinskränkningar skall få förekomma är ett mycket värdefullt skydd. Det gör det mindre motiverat att diskutera olika former för inskränkningar i frioch rättigheterna. Jag tror att svagheten i propositionen därvidlag är alltför många oprecisa formuleringar, som möjliggör för de borgerliga att driva denna kampanj om hur man skall hitta former för att det skall se demokratiskt ut att i den ena eller andra situationen företa inskränkningar i frioch rättigheterna. Jag tror som sagt att propositionen, om den hade varit klarare på den punkten, hade ryckt undan mycket av de borgerliga partiernas agitation.
Herr talman! Jag lyssnade både på herr Berndtsons inlägg nu och det förra och likaså på herr Fiskesjös. Att jag inte berörde dem i mitt förra yttrande beror på att de invändningar som vi har mot de synpunkter som har anförts redan har redovisats i de tidigare anförandena.

Herr talman! Exakt hur många människor som är kollektivanslutna till det socialdemokratiska partiet finns det inga officiella uppgifter om. Men enligt icke bekräftade uppgifter från socialdemokratiskt håll rör det sig om ca 650 000. Av dessa har uppskattningsvis — också här saknas officiella besked — ca 40 000 reserverat sig och undanbett sig medlemskap i det socialdemokratiska partiet. De drygt 600 000 som då återstår har i de flesta fall anslutits utan att de själva har blivit tillfrågade. Besluten har för det mesta fattats på dåligt besökta fackföreningsmöten, där kanske röstövervikten för kollektivanslutning bland de få närvarande har varit högst obetydlig. Många av dem som är kollektivanslutna röstar kanske t.o.m. på ett annat parti än det de råkar vara medlemmar i. De som haft mod att reservera sig blir utsatta för tråkningar av arbetskamraterna — i den mån man inte kan tala om betydligt hårdare bandage, vilket vi med jämna mellanrum får läsa om i pressen. När vi i dag behandlar frågan om grundläggande frioch rättigheter finns det anledning att erinra om dessa förhållanden. Att människor i flock kan anslutas till ett politiskt parti rimmar illa med andan i ett demokratiskt samhälle. Internationellt sett är kollektivanslutning någonting mycket sällsynt. I Norden är det bara Norge som tillämpar kollektivanslutning enligt svensk modell. I Västeuropa i övrigt finns det en viss form av kollektivanslutning, som dock inte överensstämmer helt med den svenska, enbart i Storbritannien och på Irland. I övrigt hyllar man i Västeuropa, liksom i de flesta andra länder utanför järnridån, principen att var och en fritt skall få bestämma vilket parti han eller hon vill tillhöra. Herr talman! Vad som är stötande i den långa offentliga debatt om kollektivanslutning som vi har haft — inte minst i riksdagen — är att socialdemokraterna konsekvent vill lägga ansvaret på de lokala fackliga organisationerna. Det försöket att skylla ifrån sig återfann jag också i dag i herr justitieministerns korta interpellationssvar. Vi har ingenting med besluten att göra, utropar ständigt socialdemokratiska politiker förtrytsamt. Vi kollektivansluter inga, säger man, ni skjuter på fel pianist från de borgerligas håll och från vpk. Men det är just det vi inte gör. Vi skjuter verkligen på och försöker träffa rätt pianist när vi här i riksdagen angriper det socialdemokratiska partiet. Vi försöker träffa den pianist som är ansvarig för dessa dissonanser i det politiska och fackliga livet. Nr 149 Ansvaret för vad som sker ligger ytterst på det socialdemokratiska partiet Fredagen den och naturligtvis i särskilt hög grad på dess ledning. Skyll inte ifrån er 4 juni 1976 på fackföreningsrörelsen! gäller RON Om det socialdemokratiska partiet tackade nej till att mottaga kollektivt — Frioch rättigheter i anslutna medlemmar skulle självfallet kollektivanslutningen upphöra = grundlag omedelbart. Jag är övertygad om att ifall det socialdemokratiska partiets ordförande, statsminister Palme, sade ifrån att man inte vill ha medlemmar på det här sättet så skulle det omedelbart få effekt. Om herr justitieministern gjorde ett motsvarande uttalande om det olämpliga i kollektivanslutningen, tror jag också att man skulle få en effekt i detta sammanhang. : Nu vill inte herr Palme göra detta. Han vill inte svara på frågor i konstitutionsutskottet om kollektivanslutningen. Herr justitieministern gav ett mycket kort svar, som helt avvisade propåerna om initiativ i enlighet med de riksdagsuttalanden som har gjorts. Det socialdemokratiska partiet vill fortsätta med kollektivanslutningen. Orsaken är lätt att inse. Kollektivanslutningen ger stora pengar till den socialdemokratiska partikassan. Dessa pengar vill man inte avstå ifrån och då blundar man hellre för det faktum att dessa pengar tas in via människor som känner tveksamhet inför det socialdemokratiska partiet och som själva aldrig skulle drömma om att ansluta sig direkt. Hur mycket pengar man får in — någonting som ju intresserar alla i valtider — är utomordentligt svårt att få besked om. Jag ägnade mig, när jag var ordförande i det moderata ungdomsförbundet för några år sedan, åt att under en hel valrörelse på alla upptänkliga sätt — brev, telegram, telefonsamtal, hembesök osv. — få besked från den socialdemokratiske partisekreteraren Sten Andersson om hur mycket pengar som SAP fick. Herr Andersson lyckades under hela valrörelsen vara helt oanträffbar när det gällde såväl besök som telegram, telefonsamtal och brev. Han ville helt enkelt inte svara på frågan. Men det skulle vara intressant att få ett besked här i dag i stället: Hur mycket pengar får det socialdemokratiska partiet genom kollektivanslutna medlemmar? Riksdagen har två gånger uttalat sig mot kollektivanslutningen. Det har inte lett till något resultat. Om vi därför i dag bifaller mittenpartiernas förslag om ett tredje uttalande med samma innebörd som de båda föregående, kommer resultatet att bli detsamma, nämligen ingenting alls. Därför måste andra åtgärder till om man vill uppnå resultat. Från folkpartihåll har man tidigare varit inne på tanken att tillämpa lagstiftning mot kollektivanslutning. Jag har i min hand en riksdagsmotion av så pass prominenta folkpartister som Sven Wedén, Daniel Wiklund, Ingrid Gärde Widemar och Folke Nihlfors. I denna krävs lagstiftning innebärande förbud mot kollektiv anslutning av organisationers och föreningars medlemmar till politiska partier — för att citera klämmen. Moderata samlingspartiet anser att eftersom dessa uttalanden inte har någon effekt, är en lagstiftning nödvändig för att ge enskilda människor 73 integritet och frihet i politiskt avseende. Jag yrkar därför bifall till reservationen 6, som kräver grundlagsskyd mot kollektivanslutning till politiskt parti. Herr talman! Jag skall mycket kort kommentera ytterligare ett par reservationer som är fogade till konstitutionsutskottets betänkande. Reservationen 33 har redan berörts i någon mån här. Den gäller folkomröstning i grundlagsärende. Detta kan i dag bli ett lottärende. Jag vill bara peka på att det inte är oppositionens fel att vi tvingas lotta i en sådan fråga. Hade regeringen utlyst ett nyval, som hade varit det rimliga, omedelbart efter det förra valet, så hade det inte blivit lottningar i vare sig grundlagsfrågor eller andra frågor. Men regeringen har valt att regera utan majoritet och med 19 mandat mindre än de borgerliga partierna. Då tycker jag att det är fel att klaga över att det ibland blir lottningar.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 Det gäller omröstningsreglerna inom regeringen. I och med vår nya författning har vi fått en ansats till statsministerstyre som är främmande för svensk författningstradition. I dagsläget finns inga klara omröstningsregler inom regeringen, och det innebär att om regeringen är oenig, så är det statsministern som ensam fattar besluten. Vi tycker det är rimligt att man här skall ha ett kollegialt beslutsfattande, precis som i de flesta andra demokratiska organ i det svenska samhället. Till slut, herr talman, några ord om reservationen 35. Den tar upp frågan om inrättande av ett skattelagråd. Det svenska skattesystemet har som bekant blivit mer och mer komplicerat, samtidigt som det har kännetecknats av fler och fler provisorier.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

Herr talman! Var och en av oss som verkligen försökt plöja igenom det digra sakmaterial som ligger till grund för propositionen 209 kan inte undgå att bli övertygad om att riksdagen nu tar ett betydelsefullt steg till förbättrade frioch rättigheter för medborgarna. Det är ett steg i den färdriktning som började stakas ut i 1954 års författningsutredning, som fortsattes i 1966 års grundlagberedning och som fullföljts i 1973 Vad som är speciellt betydelsefullt är den ökade rätt som individen får gentemot det allmänna, mot staten och makten. Den rätten har inte varit så god under förfluten tid. Det har alltför mycket och alltför ofta talats om ”det starka samhället” med så stora bokstäver att den enskilde börjat känna sig liten. Den känslan har inte varit bra för trivseln i folkhemmet. Så har det blivit även om avsikten ursprungligen varit god. För centern — som sätter människan i centrum -— är därför varje steg, som ger ökat skydd och ökat integritet för den enskilde, ett steg framåt. Vad gäller dagens beslut bör den noteringen göras, att vad vi nu skall besluta om avser den enskildes relation till den offentliga makten, inte förhållandet enskilda emellan. Det kan med ett flyktigt betraktelsesätt förefalla vara en brist att man inte också i grundlag reglerar den enskildes rätt mot andra enskilda. Frioch rättighetsutredningen har varit inne på den frågan men funnit att man här rör sig på ett område som inte kan knytas ihop med vår författning. Frågor av denna art får regleras med annan lag och civilrätt. Utredningen har nog rätt på den punkten. Det anser också statsrådet. Den reservation, nr 31, som avgivits av moderaterna och som närmast åsyftar en utredning av organisationernas roll ändrar inte min uppfattning i frågan. Det hindrar inte att den enskildes förhållande gentemot organisationerna är ett både intressant och intrikat problem. Vi lever alla i Organisationssverige. Och just den omständigheten att organisationerna även på primärnivån har blivit allt större har skapat tendenser till främlingskap och interna konflikter. Det är tyvärr så att mycket av den vi-anda som präglade vårt organisationsväsende under dess uppbyggnadstid delvis har gått förlorad. Men dessa problem är knappast av den karaktären att en statlig utredning kan ge någon lösning. Detta är dock ett problem som organisationerna själva blir tvungna att lösa. Det konstaterandet är kanske överflödigt att göra i denna kammare, där de allra flesta ledamöterna har sin bakgrund i och fortfarande lever i intim kontakt med våra folkrörelser. Det står inte klart utsagt i moderatreservationen, men man får förmoda att den tänkta utredningen också skall beröra de politiska partierna. I så fall hamnar vi på kollisionskurs med den målsättning som kom till uttryck redan i grundlagberedningen och som var vägledande för riksdagsbeslutet om den partiella författningsreformen. Där sade man nämligen om partierna att de var den givna förutsättningen för arbetet med den politiska verksamheten i Sverige. Man framhöll vidare, att en lagreglering av partiernas organisation eller arbetsformer kan utgöra ett ingrepp i yttrandeoch föreningsfriheten. Skulle otillfredsställande förhållanden uppstå var det den offentliga debatten och kritiken man i första hand fick lita till. Jag vill hålla de orden i minnet när jag nu övergår till reservationerna om kollektivanslutningen. I reservationen 37 har centern och folkpartiet ånyo understrukit att individens rätt att fritt och självständigt välja po litiskt parti är grundläggande för demokratin. Vi kan därför av principiella skäl inte acceptera kollektiv anslutning av människor till politiskt parti. Ett sådant system strider mot den åsiktsfrihet som nu gällande grundlag utgår ifrån och som ytterligare befästs i nu föreliggande förslag till förstärkning av de medborgerliga frioch rättigheterna. Skall man då reglera kollektivanslutningen med lag? Skall man t.o.m. ta in bestämmelser i grundlagen som uttryckligen förbjuder kollektiv anslutning av enskilda individer till ett politiskt parti? Moderaterna återkommer också i år med detta yrkande. Låt mig säga att moderaternas uppsåt är måhända gott på denna punkt, men inte desto mindre ytterst riskabelt i sin principiella räckvidd. Riksdagen skulle med ett bifall till moderatreservationen öppna en inkörsport till lagregleringar inte bara av partierna utan också av vårt lands föreningsliv över huvud taget, även om ingen i denna kammare vill detta i dag. En ny grundlagsbestämmelse är ju ändå en vägvisare, en pil som pekar i en viss färdriktning. Och den bestämmelsen skulle i kommande tider kunna åberopas som ett argument och en ursäkt för ytterligare ingripanden i partiernas och organisationernas arbete. Hur djupt centern än ogillar kollektivanslutningen vill vi dock inte använda lagmetoden. Denna ståndpunkt intog centern redan för åtskilliga år sedan. Vi har kunnat notera att folkpartiet har följt oss under senare år. Likaså har vi kunnat notera att vänsterpartiet kommunisterna under de senaste åren inte bara ute på arbetsplatserna utan också här i kammaren med sitt votum har tagit avstånd från den socialdemokratiska uppfattningen i denna fråga, även om motiveringarna har varit avvikande från vår. En majoritet av folkets valda ombud har alltså vid flera tillfällen i flera år gjort uttalanden mot kollektivanslutningssystemet. Det bär vittnesbörd om hur stark opinionen mot kollektivanslutningen nu är. Och det är en opinion kanaliserad från de djupa leden på arbetsplatserna runt om i vårt land. Inte minst inom centern känner vi trycket hårt. Enligt statistiska centralbyrån röstade var sjätte LO-medlem på centern i 1973 års val. Bara det gör över 300 000 röster. För alla dessa medborgare är det betydelsefullt att riksdagen säger ifrån om kollektivanslutningen, hur tjatigt det än må förefalla för socialdemokraterna i denna kammare. Ett riksdagsbeslut, så som vi föreslår här, är den förnämsta opinionsyttring som kan göras i en demokrati. Någon tycker kanske att det går långsamt. Herr Björck i Nässjö gjorde det nyss.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

Herr talman! Jag skall bara tala om kollektivanslutningen. Det är menat som beröm åt justitieministern — vilket jag tycker att han i många avseenden förtjänar — när jag säger att jag förstår att han finner det en smula olustigt att försvara en sådan här sjuk sak. En tidning frågade mig häromdagen, eftersom jag tänker lämna den här församlingen, vilken som var den största besvikelse jag upplevt under mina år i riksdagen. Det var inte så svårt att svara på det — det är otvivelaktigt det faktum att så många i övrigt ytterst hedervärda, rakryggade och demokratiskt oantastliga socialdemokrater kan försvara kollektivanslutningen, försvara att man trampar på och nonchalerar en elementär demokratisk rättighet. Det finner jag ytterst beklämmande, och jag fattar faktiskt inte att så många framstående socialdemokrater framhärdar i att försvara den. Häromdagen fattade vi beslut i en ytterst betydelsefull fråga, nämligen om arbetsrätten. Där vidgade vi demokratin avsevärt. De anställda på arbetsplatserna får mer att säga till om i olika avseenden. Det var dess bättre rätt stor enighet om detta. Men samtidigt kan vårt största parti, regeringspartiet, inte tillåta den enskilde på arbetsplatsen att själv besluta om han vill vara med i ett politiskt parti och i så fall vilket. Att man nu utvidgar demokratin på arbetsplatsen och samtidigt förmenar den enskilde att själv suveränt besluta vilket parti han skall tillhöra strider mot vartannat på det mest skärande sätt. Det är väl också litet genant för det socialdemokratiska partiet att det är så föga attraktivt för människor att man inte kan lita på att de själva av egen fri vilja bli medlemmar utan måste fösa in dem med hjälp av fackföreningarna. Som försvar för den här ordningen brukar man säga att det vore demokratiskt oriktigt att förmena organisationerna att själva träffa avgörande. Som vi ser det i folkpartiet måste demokratin förankras hos den enskilda människan. Det är den enskilda människans frioch rättigheter som är avgörande för demokratins halt och värde. Låt mig ta ett grovt exempel. Man kan säga att det finns en form av demokrati även i diktaturer av de mest avskyvärda slag, av nazistiskt eller kommunistiskt slag. Diktatorerna själva har nämligen demokratisk frihet att göra precis vad de vill. Men det är inte på den nivån vi skall ha demokrati, utan vi skall ha demokrati på den allra lägsta nivån, för den enskilda människan. När man försvarar fackföreningarnas rätt att fatta beslut i sådana här frågor har man kommit en nivå högre. Det innebär att organisationer i demokratisk ordning kan träffa beslut som förgår sig mot den enskildes demokratiska rättigheter. Det är vi motståndare till. Detta är en väsentlig frågeställning. Det gäller alltså att förankra demokratin hos den enskilde. Det är där värdet av demokratin och halten i demokratin kan mätas bäst. Riksdagen har två gånger uttalat sig mot kollektivanslutning. Det är skamligt — det har också andra talare här berört — att regeringspartiet struntar i det. Justitieministern talade nyss om den representativa demokratin. I detta fall struntar man ju i den. Den representativa demo kratins företrädare har uttalat sig mot kollektivanslutningen, men det struntar som sagt regeringen och det socialdemokratiska partiet i. Jag skulle vilja ställa en fråga till justitieministern som det är mycket enkelt att svara på: Är inte det enda riktigt demokratiska och fullödiga sättet att bli medlem i ett politiskt parti att den enskilde själv begär sitt inträde? Kan något annat sätt tävla med det? Är det inte litet genant att framträdande socialdemokrater kan ge mer än ett svar på den frågan - att det är det enda sättet som är demokratiskt försvarbart? Jag skulle kunna bemöta en del av vad herr Nordin sade. Jag har aldrig varit fftämmande för tanken att man i grundlagen mycket väl kunde ha en bestämmelse som sade att det enda sättet för någon att bli medlem i ett parti — och gärna även i statskyrkan, ty jag har varit konsekvent nog att dra en parallell mellan anslutning till parti och till statskyrkan — är att den enskilde själv begär det. Det skulle i och för sig inte vara någon äventyrlig lagstiftning, men eftersom den vägen inte är framkomlig yrkar jag i stället bifall till reservationen 37.

Herr talman! Återigen skall riksdagen nu diskutera kollektivanslutning, denna gång i samband med antagandet av en ny grundlag. Jag tycker det skulle vara litet besvärande för socialdemokraterna att först hävda att deras förslag till grundlag är det enda riktiga och samtidigt försvara kollektivanslutningen. De ger ju bara borgarna chansen att visa att socialdemokraterna inte alls värnar om de demokratiska frioch rättigheterna i alla frågor utan ser partiegoistiskt på frågorna. De borgerliga partierna kunde kanske i likhet med herr Sjöholm ha varit litet mer konsekventa. Visserligen yrkar herr Sjöholm inte bifall till sin motion om att ingen bör bli medlem i statskyrkan som inte frivilligt har sökt inträde där, men han har ändå skrivit motionen och det hedrar honom. Under rubriken 7 ec. Kollektivanslutning till politiskt parti säger utskottsmajoriteten att den inte tar avstånd från kollektivanslutningen. Under den följande rubriken, 7 d. Medlemskap i svenska kyrkan, behandlas statskyrkan. Herr Björck i Nässjö hade varit trovärdigare om han hade talat med samma glöd om denna punkt. Denna anslutning till ett samfund betyder också rätt mycket för den enskilda människan och borde heller inte få gå till på det sätt som nu sker. Jag vill markera att vänsterpartiet kommunisterna inte är emot att fackföreningarna ger pengar till de partier som de vill stödja eller att de på annat sätt hjälper dem med service. Det är inte det frågan gäller. Det är fullt riktigt att man fattar majoritetsbeslut om sådana frågor i de instanser som har att bestämma hur fackföreningarna skall disponera sina pengar. Härvidlag har de borgerliga partierna inte mycket att säga, i varje fall inte moderaterna — de uppbär ju betydande bidrag från nä Nr 149 ringslivet. Det har också funnits krav på att alla de medlen skall redovisas offentligt. Vidare har det krävts att alla partier offentligt skall redovisa varifrån de får sina pengar, men mig veterligt har inte moderaterna stött det kravet. Det skulle kanske öka tyngden i moderaternas anförande, Frioch rättigheter i om moderaterna vore konsekventa på den punkten. grundlag När det gäller kollektivanslutningen har ju centraliseringen inom fackföreningsrörelsen en stor betydelse. 1 96 av medlemmarna i en lokal fackförening kan ansluta alla de andra 99 procenten kollektivt till det socialdemokratiska partiet. Jag tycker att det här är litet av förmyndarmentalitet, något som i och för sig har gått igen i andra frågor, t.ex. beträffande arbetsrätten. Arbetarna vet inte själva när de skall strejka, och de vet tydligen inte heller vilket parti de skall tillhöra. I fråga om reservationsrätten, dvs. den rätt som enskilda medlemmar har att förklara att de inte vill tillhöra det socialdemokratiska partiet, är det ändå så, att den röjer valhemligheten. De socialdemokrater som har facklig erfarenhet vet väl att medlemmar i kollektivt anslutna avdelningar som reserverar sig mot kollektivanslutningen blir utestängda från uppdrag, från kurser och från andra aktiviteter i fackföreningarna. Även om det inte alltid är så föreligger möjligheten. Det blir alltså en sållning när vissa medlemmar vill reservera sig. Jag har läst på vad som sagts tidigare och funnit att det nu bara är fråga om gamla, dammiga argument. I stor utsträckning gäller det även mina egna, det skall erkännas. Men jag har ändå försökt att förstå socialdemokraterna på den här punkten och försökt att på något sätt hitta ett försvar för deras ståndpunkt. Det måste, har jag tänkt, finnas något i deras argumentation som jag tidigare inte förstått. Men det är inte så, utan ju fler gånger man läser vad som sagts tidigare i kammaren och i andra sammanhang om kollektivanslutningen, desto tydligare inser man att argumenten för kollektivanslutningen är oriktiga. Det finns ingenting som är intelligent i dem och som kan motivera att man bibehåller möjligheten att kollektivt ansluta medlemmar till ett parti. När det talas om hur man ansluter medlemmar kollektivt är ett av argumenten för detta att det är representativ demokrati. Det har väl ingen någonting emot, vi har ju representativ demokrati här i kammaren också, heter det. Ja, visst är det så, men om socialdemokratin respekterade de beslut som fattas av den representativa demokratin här, som då skall vara uttryck för folkviljan, skulle den ha tagit bort kollektivanslutningen.

Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 38.

Herr talman! Låt mig säga två saker till herr Olsson i Stockholm. Det är en väsentlig skillnad mellan kyrkan och fackföreningsrörelsen. Vi har i det här landet en statskyrka. Däremot har vi inte någon statlig fackföreningsrörelse. Om vi skulle få en fri kyrka så kan vi ta upp den här diskussionen på nytt, men så är alltså icke förhållandet nu. Det var det ena. Det andra är att vi har från moderata samlingspartiets sida under en rad år öppet redovisat våra bokslut. Vi har redovisat hur mycket bidrag vi har fått osv. Jag rekommenderar herr Olsson att läsa vårt officiella organ, tidningen Medborgaren. Där kan han få en hel del information. När det gäller öppenheten vill jag erinra herr Olsson om att vi var det första politiska parti i det här landet som hade öppna partistämmor. Det införde vi redan på 1950-talet. På den tiden var herr Olssons parti blott en filial till Moskva och kännetecknades sannerligen inte av någon öppenhet.

Herr talman! Jag tycker nog att herr Björck i Nässjö borde vara litet försiktig med att tala om filialer. Hans parti är ju en filial till storfinansen i det här landet. I strängt taget varje fråga för moderaterna med glöd fram förslag som syftar till att gynna storfinansen och kapitalisterna mot arbetarklassen. Vad beträffar redovisning av bidrag är vpk det enda parti som har krävt att alla partier öppet skall redovisa varifrån de får sina inkomster. Jag tycker att det vore korrekt om moderaterna, eftersom de tydligen är intresserade av hur mycket kollektivanslutningen ger till socialdemokratin, också stödde detta krav. När det sedan gäller statskyrkan undrar jag hur herr Björck skulle argumentera om någon verkligen krävde statliga fackföreningar här i landet. Vi har inte sådana, och det är riktigt. Vi skall inte ha det heller. På samma sätt är det riktigt att inte ha en statskyrka. Men nu finns det en statskyrka, och då är det väl rimligt att bara de skall vara medlemmar som av egen fri vilja begärt inträde. Den argumentation som herr Björck för mot kollektivanslutningen kan jag i långa stycken instämma i, men den blir inte trovärdig, eftersom herr Björck när det gäller anslutning till statskyrkan intar en helt annan och motstridig uppfattning. Det förefaller som om det saknas konsekvens i argumenteringen.
Herr talman! Jag tror att det är till fördel för debatten om vi håller oss till den punkt på föredragningslistan som vi skall diskutera. Nu gäller det kollektivanslutningen och inte statskyrkan. Jag vill bara säga att det pågår samtal för att utröna statskyrkans framtida ställning, och där har vi från oppositionens sida begärt att få vara med för att kunna påverka dem på ett sätt som herr Olsson i Stockholm måhända skulle tycka vara — Nr 149 bra. Men herr Olssons parti och socialdemokraterna har i riksdagen inte Fredagen den velat vara med om detta. 4 juni 1976 Låt oss, herr talman, konstatera att vad vi här diskuterar är om man skall kunna ansluta medlemmar kollektivt till ett parti eller inte. Om = Frioch rättigheter vänsterpartiet kommunisterna har samma uppfattning som de borgerliga — i grundlag partierna i den här frågan, då tycker jag att vänsterpartiet kommunisterna så aktivt som möjligt skall vara med om att få ett slut på de nuvarande förhållandena. Det finns bara ett sätt att uppnå detta — med den inställning som socialdemokratin har — och det är att få till stånd en lagstiftning på området.
Herr talman! Nu blandar väl herr Björck i Nässjö bort korten. Det är bara ert parti som kräver lagstiftning. De andra borgerliga partierna vill inte ha någon sådan. De vill ha ett uttalande, i likhet med vad vpk vill ha, även om vi har ett annat innehåll i vårt förslag. Företrädare för mitt parti och jag själv har aktivt kämpat mot kollektivanslutningen i mycket större utsträckning än herr Björck någonsin har kunnat tänka sig att göra. För oss är kollektivanslutningen en realitet ute på arbetsplatserna. Genom vårt inflytande i fackföreningarna, genom att tala på fackföreningsmöten och på arbetsplatser verkar vi för att fackföreningarna inte skall kollektivansluta sig till socialdemokratiska partiet. När det gäller att hålla sig till ämnet ligger det väl ändå nära till hands att ta upp statskyrkan på tal om moderaterna och inställningen till kollektivanslutningen. Moderaterna hävdar ju samtidigt två diametralt motsatta ståndpunkter. De har en allmän argumentation mot kollektivanslutning, och jag säger att jag delvis kan omfatta den. Men för moderaterna tycks den gälla bara ett speciellt område. Därför måste jag påpeka att de plockar fram den argumentationen när det passar, men när det gäller ett helt parallellt ämne tar de i stället fram en annan lämplig argumentation.

Herr talman! Under onsdagen förekom här i riksdagen en lång debatt om reformering av arbetslivet. Jag kunde då konstatera att det fälldes många positiva uttryck om fackföreningsrörelsen och förhållandena på svensk arbetsmarknad. Det ansågs vara viktigt för samhällslivet om man hade goda relationer på arbetsmarknaden, och detta var också mycket positivt ur demokratisk synpunkt. För en gammal fackföreningsman var det ganska sällsamt att lyssna till den debatten, ty det är ju inte så ofta man får höra så positiva uttalanden. Dagens debatt är av något annorlunda slag. Den positiva attityden är inte lika framträdande. I stället vill de borgerliga partierna på olika sätt förhindra, eller i varje fall försvåra, den verksamhet som fackföreningsrörelsen bedriver. Jag tänker i första hand på moderaternas förslag 81 i den fråga som nu diskuteras, nämligen att genom införande av särskild lagstiftning stoppa kollektivanslutningen. De borgerliga partierna är i sak inne på samma mening alla tre, även om moderata samlingspartiet har gått längst i sina yrkanden. Kollektivanslutningen är en gammal företeelse på svensk arbetsmarknad. Jag vill gärna här i debatten säga att det är självklart att man kan hysa olika uppfattningar om kollektivanslutningens vara eller icke vara. Vi har dock aldrig inom fackföreningsrörelsen velat styra kollektivanslutningen, som har ägt rum på det lokala planet. Jag vill alltså klart säga att kollektivanslutningen har sitt ursprung i de lokala organisationerna, och varken Landsorganisationen eller de 25 förbunden har någonsin beslutat för eller emot en kollektivanslutning. Det har alltid fått vara en lokal angelägenhet. Olika meningar om kollektivanslutning fanns ganska tidigt. Ja, redan vid sekelskiftet förekom diskussioner i denna fråga. Men först 1926 togs frågan upp på en kongress som Landsorganisationen höll, och där gjorde man ett uttalande som jag här gärna vill citera: ”Som bekant är Landsorganisationen och förbunden ej anslutna till någon politisk organisation. Däremot äga fackföreningarna enligt Socialdemokratiska Arbetarpartiets stadgar, rätt att ansluta sig till nämnda parti. Något tvång föreligger icke, utan föreningarna äga själva bestämma i frågan. Det är sålunda beroende av uppfattningen hos majoriteten av en förenings medlemmar vilket beslut som blir fattat. De medlemmar av en förening, som ej godkänna fattat beslut om anslutning, äga reservationsrätt och bliva ej upptagna som medlemmar av partiet.

Det är det uttalandet som har varit riktgivande hela tiden. Det är därför jag också kan säga att aldrig har Landsorganisationen eller något förbunds ledning haft anledning att ingripa och inte heller velat göra detta, utan det har varit en rent lokal angelägenhet. I den allmänna politiska debatten säger man sig på borgerligt håll vilja föra ut beslutanderätten på det lokala planet, till de lokala organisationerna. Det är detta som har skett här. Beslutanderätten har alltid legat på det lokala planet och kommer såvitt jag förstår att göra detta även i fortsättningen. Som jag nyss antydde har det rått olika uppfattningar om kollektivanslutningen även inom fackföreningsrörelsen, vilket jag betraktar som ganska naturligt. Men om en sak har det rått fullständig enighet, och det är att de lokala fackföreningarna själva skall bestämma över sina egna angelägenheter. Någon lagstiftning eller något annat beslut skall inte påverka de lokala fackföreningarnas rätt att fatta självständiga beslut. Denna bestämda hållning hos fackföreningarna på det lokala planet har naturligtvis ett samband med att fackföreningsrörelsen i sig själv Nr 149 är ganska decentraliserad. Det kanske är en nyhet för många ledamöter Fredagen den av riksdagen, som är vana vid att LO spelar en rätt betydande roll, liksom 4 juni 1976 fallet är med de olika förbunden. Men stadgeenligt ligger det så till at: —— verksamheten är tämligen decentraliserad. En mycket stor del av be = Frioch rättigheter i slutanderätten i olika frågor ligger just på det lokala planet. Jag har be — grundlag traktat det som naturligt att frågan om kollektivanslutningen enbart är en angelägenhet just för fackföreningarna själva. Men samtidigt är det självklart att en klar och entydig reservationsrätt måste föreligga, vilket det också gör. Ingen kollektiv anslutning har skett utan att en klar reservationsrätt har förelegat. Jag har hört i debatten att många har sagt: Men det innebär också att man röjer individens politiska inställning och att det kan vålla honom olägenheter i olika sammanhang. Jag vill inte hålla med om det. Reservation mot beslut om kollektivanslutning sker inte bara från sådana medlemmar som tillhör ett annat politiskt parti eller är oorganiserade politiskt, utan reservationsrätten utnyttjas också av sådana som är klart socialdemokratiskt organiserade. Jag har upplevt flera fall där aktiva socialdemokrater av principiella skäl är emot kollektivanslutning. Många anser att kollektivanslutning innebär en påverkan på individen och på det sättet är antidemokratisk — reservationsrätten innebär en säkerhet mot den risken. Ett förbud för de lokala fackföreningarna att fatta beslut om kollektivanslutning till ett politiskt parti är ett kraftigt ingrepp i den fackliga demokratin, som inte hör hemma i ett samhälle av vår typ. Här gäller det naturligtvis för de borgerliga plus kommunisterna en politisk aktion som man gärna vill få riksdagen att ställa sig bakom. Om man kan förbjuda kollektivanslutning drar man givetvis slutsatsen att det är till fördel för de partier som har frammanat ett sådant beslut och till skada för det parti som från borgerligt håll framstår som den viktigaste motståndaren i svensk demokrati. I det här sammanhanget skulle jag, eftersom herr Björck i Nässjö berörde det, faktiskt vilja säga — utan att gå närmare in på saken — att jämförelsen med kyrkan inte är så främmande som man skulle kunna tro. Skulle man hindra kollektivanslutningen, borde det ske tillsammans med att man stoppar tvångsanslutningen till svenska kyrkan. Medlem i den svenska kyrkan blir man utan att man tar initiativ och är det den minut man föds. Det förekommer också andra kollektivanslutningsformer här i landet — långt ifrån så betydelsefulla som den politiska kollektivanslutningen — och även den kollektivanslutningen borde upphöra om den politiska skall göra det. Jag avser de fall där en förening, vilken som helst, kan besluta att ansluta medlemmarna kollektivt till exempelvis en social eller humanitär organisation. Också det är klandervärt — om det är så klandervärt som det förefaller av debatten här att politiskt kollektivansluta medlemmar. Längst vill nu moderaterna gå. Det är främst moderaterna som föreslår 83 lagstiftning för att förbjuda kollektivanslutning. Ja, för mig känns det nästan som ett eko från en svunnen tid. Då kunde överordnade ingripa i och besluta om de enskilda människornas väl och ve på arbetsplatserna. Den enskilde hade bara att rätta sig därefter. Det kunde röra ekonomiska ting och mångahanda oräiständigheter i den enskildes liv. Det var inte ovanligt att företagscheferna t.o.m. ålade anställda att byta namn. Justitieministern ler när jag säger detta, men det var inte så ovanligt. Justitieministern skulle, om han ville, kunna berätta varför jag kom att bära det namn som jag har i dag. Det har ingen av mina förfäder avgjort utan det har bestämts av företagschefen vid en viss industri här i landet.

I den hittills förda debatten har jag fäst mig vid några uttryck.

Men detta visar väl ingenting annat än en grov okunnighet om det rätta förhållandet. Landsorganisationen fick år 1910, efter det att storstrejken var slut och sedan man hade förlorat två tredjedelar av sitt medlemsantal, börja från början med 75 000 medlemmar. Sedan dess har medlemsantalet ökat vartenda år, och ökningstakten har blivit särskilt intensiv på 1970-talet, alltså under de senaste fem åren. Aldrig förut hart.ex. medlemsökningen per år legat mellan 40 000 och 50 000, som förhållandet var 1975. Herr Gustavssons i Alvesta resonemang är alltså helt felaktigt, och det beror naturligtvis på att han inte har kännedom om de riktiga förhållandena. Fackföreningsrörelsen har så långt tillbaka som jag minns stärkt sin ställning undan för undan. Fackföreningsrörelsens egentliga genombrott kom ganska sent. Det skedde på 1930-talet, efter det stora politiska genombrottet 1932 med Per Albins bildande av regering osv. Jag betraktar det som naturligt att det fackliga genombrottet kom på 1930-talet och som en omedelbar följd av det politiska genombrottet. Grunden för hela verksamheten — även om vi nu talar enbart om kollektivanslutningen - är ju den samhörighet som alltid rått, som alltjämt råder och som såvitt jag kan förstå kommer att råda mellan den politiska och den fackliga arbetarrörelsen här i landet.

De borgerliga går ju till ständig attack här. Främst är det, som jag redan har sagt, moderaterna som vill förbjuda kollektivanslutningen.

Först för ett antal år sedan, då det socialdemokratiska ungdomsförbundet avslöjade den bidragsaktivitet som förekom mellan näringslivet, storföretagen och moderaterna, har man erkänt bidragen.

Jag skall inte gå närmare in på stödförhållandena mellan partierna och deras bidragsgivare, men man kan inte tala om bidrag endast i form av kontanta medel.

Jag vill då klart uttala att det inte är förnedrande för ett parti — borgerligt eller icke — att ta emot bidrag i olika former från bidragsgivare, oavsett om det är från industrin, från fackföreningarna eller från vilka det nu kan vara. Man bör däremot vara angelägen om att redovisa bidragens storlek — och det har vi varit angelägna om från socialdemokratisk sida under alla år — men jag vill som sagt klart poängtera att man inte behöver betrakta det som någonting genant att ta emot bidrag. Det har alla partier rättighet att göra — och det kommer de väl att göra även i fortsättningen. Jag kan inte underlåta att även ta upp något litet av vår historia under senare tid. Det är inte mera än drygt 15 år sedan vi hade en av de största politiska strider som vi någonsin har upplevt i det här landet. Den gällde pensionsfrågan och ATP, och där fick arbetarrörelsen kämpa en mycket hård kamp för att få det system som nu gäller genomfört. I dag är alla glada för att vi har ATP-systemet. Om man skulle tillfråga riksdagsmännen i dag hur de ställer sig till ATP-systemet eller till de två alternativ som vi också hade att välja mellan i slutet på 1950-talet skulle ingen nu vilja resonera om det alternativ som folkpartiet företrädde och inte heller om centeralternativet. Att det har blivit på detta sätt efter denna hårda politiska strid har också samband med den samhörighet som vi känner inom arbetarrörelsen fackligt och politiskt. Och det kanske — om ledamöterna tänker igenom saken — kan förklara en del av det stöd som fackföreningsrörelsen anser sig ha anledning att ge till socialdemokratin. Fackföreningsfolk i stort har aldrig uppfattat den borgerliga politiken — oavsett vilket parti det gäller — som en politik som bör stödjas av i första hand de kroppsarbetande därför att den inte har skapat den garanti och säkerhet som arbetarna har efterfrågat. Det kan hållas hur många tal som helst i riksdagen om vilket parti som tagit initiativ och lagt fram förslag före något annat parti osv. — det spelar ingen roll. Sådana resonemang skapar ju aldrig det förtroendekapital som ett parti måste ha för att få det stöd från de kroppsarbetande som alla gärna vill ha. Vad var det som sades under den här striden i slutet på 1950-talet? Om ni studerar handlingarna skall ni upptäcka att inga argument av dem som de tre borgerliga partierna förde fram har kommit att stämma med verkligheten. Minns ni att det var en partiledare som offentligt förklarade med stora annonser i dagspressen att om vi skulle få det pensionssystem som socialdemokraterna och fackföreningarna ville ha skulle det innebära att landets arbetare inte skulle få någon löneökning på 20 år. Vad har hänt från 1960 och till i dag, på 15 år, i det avseendet? Andra exempel skulle kunna nämnas. Jag har velat förklara bakgrunden till varför det råder en sådan samhörighet fackligt och politiskt i det här landet. Det är klart att man ibland är missnöjd äveh med sitt eget parti — det har jag varit ibland. Det hör så att säga till ordningen även inom en familj att man blir irriterad på varandra i olika frågor. Men det råder aldrig delade meningar om de stora politiska frågorna, de stora ekonomiska frågorna som är underlag för hela vår ekonomiska politik. Det råder aldrig delade meningar om det, utan vi har synnerligen lätt att resonera ihop oss till en samstämmighet. Jag har själv haft förmånen att arbeta många år inom fackföreningsrörelsen — som aktiv fackföreningsman på det centrala planet i 35 år före pensioneringen. Jag har haft många möjligheter att även ta del av och pröva hållbarheten i den borgerliga politiken, som den förts från alla borgerliga partier. En sådan prövning från min sida har aldrig kunnat leda mig till att välja den borgerliga politiken i stället för den socialdemokratiska. Kanhända det har ett samband med min egen bakgrund, kanhända det har samband med upplevelserna på 1930-talet av massarbetslöshet, som många av riksdagsmännen i dag inte kan sätta sig in i därför att ni är för unga eller därför att ni aldrig har upplevt dessa förhållanden trots att ni är i något högre ålder. Men arbetarungdomen på 1930-talet, som upplevde allt detta, hade också en inställning till samhället som har påverkat individens utveckling. Bland de yngsta inom socialdemokratin finns det de som säger: Men är det anledning att så starkt känna sig påverkad av 1930-talets politik? De har vuxit upp i ett samhälle som har formats sedan 1930-talet, som har blivit, skulle jag vilja säga, kanske ett lyckligare samhälle att bo i än vad flertalet andra länder kan uppvisa. Men vi som hör till den äldre generationen sitter ganska hårt fast i den inställning som man fick under 1930-talets besvärliga år. Ni som tillhör de borgerliga partierna får ursäkta om jag själv för detta till torgs. Men jag kan garantera er att det finns många, många i min generation som har samma sträva inställning till dagens problem som vi fick lära oss under 1930-talet. Jag vill också erinra om att den politik som fackföreningsrörelsen har bedrivit och som har fått många lovord, inte minst i onsdags här i kammaren, är en politik som hårdhänt har kritiserats från flertalet borgerliga ledamöter i denna riksdag. Man har kritiserat den därför att man anser att fackföreningsrörelsen har varit för aktiv, att den kräver för mycket. Jag vill gärna erkänna att fackföreningsrörelsen har varit krävande i förhållande till både näringslivet och samhället. Jag menar att det har varit nödvändigt därför att inga förbättringar kommer av sig själva. Man tvingas att ständigt föra en kamp — och alla vet att förhållandet är detsamma på andra områden. När det gäller kollektivanslutningen menar jag för min del att det inte finns något motiv för att försöka lagstifta om kollektivanslutningen. Och när vi för diskussionen om att slå vakt om frioch rättigheterna i det här landet vill man från moderat håll ge på vissa punkter, men man vill samtidigt ta tillbaka på andra punkter. Ett beslut om att ta bort kollektivanslutningen har kanske inte så väldigt stor effekt i verkligheten, men det är en åtgärd riktad mot fackföreningarnas egen beslutanderätt. Åtgärden skulle emellertid inte alls få den politiska konsekvens som någon talare här hävdat att den skulle få. Socialdemokratin är inte så beroende av de medel som det gäller att man ur den synpunkten skulle komma någonstans med en lagstiftning. Det finns ju olika möjligheter att ge anslag och ekonomiskt stödja en politisk rörelse — det vet ni alla. Dessa möjligheter skulle naturligtvis komma att utnyttjas därest ett sådant förbud infördes. Men principiellt är det felaktigt med ett förbud av detta slag, menar jag, och jag vill därför bestämt avvisa tanken att man skulle godkänna åtgärden. Det är möjligt att detta blir en lottfråga. Det är också möjligt att det blir ren majoritet utan lottning, eftersom de borgerliga har fått stöd från kommunisterna — något som de borgerliga partierna kommer att tacksamt notera i denna situation. Jag har inte alls velat polemisera mot kommunisterna i detta sammanhang, för jag menar att de inte skall ha någon inverkan på hur beslutet blir i riksdagen, utan vi får i alla fall föra våra förslag till avgörande. Kommunisterna ligger ju så att säga på en annan våglängd då det gäller demokratin och ekonomiska frågor av den här arten. Herr talman! Jag skulle med det sagda vilja föreslå bifall till utskottets hemställan samtidigt som jag yrkar avslag på reservationerna 5, 37 och 38.

Herr talman! Herr Arne Geijer ägnade en stor del av sitt anförande åt att teckna bakzrunden till att det existerar kollektiv anslutning av människor till det socialdemokratiska partiet. Jag är intresserad av historia, och jag försäkrar att jag lyssnade på den redogörelsen med stort intresse. Jag har också all förståelse för att man vid sekelskiftet kunde besluta om en sådan anordning, därför att det var — som Arne Geijer påpekade — ett helt annat samhälle man då levde i. Detta var ju ändå en tid långt före det demokratiska genombrottet och innan vi fick allmän och lika rösträtt och då det förekom en hel del andra och värre saker än kollektiv anslutning av enskilda individer. I andra länder har man haft en motsvarande utveckling. De socialistiska partierna rekryterades via kollektiv anslutning av medlemmar. Detta har emellertid undan för undan upphört. Numera finns det bara en kvartett länder i Europa där socialistiska partier tillämpar den metoden. Sverige är ett. Men, herr Geijer, nu lever vi i en annan tid. Och nu står vi i den situationen att vi här om en stund skall anta ett beslut som ökar de medborgerliga !rioch rättigheterna. Det är i den andan som debatten skall hållas och avvägningen göras huruvida man kan anse att kollektivanslutningen passar in i den nya allmänna bilden av medborgarens frioch rättigheter. Här gäller det frågan om vilken roll partierna skall spela nu och i fortsättningen, i ett läge där partierna får bidrag av stat, landsting och primärkommuner allt efter sina mandat och där finansieringen inte längre nödvändiggör sådana här anordningar. Jag vill påpeka en sak till: Jag berörde i mitt anförande över huvud taget inte vad de fackliga organisationerna har gjort. Jag riktade spjutspetsen enbart mot det socialdemokratiska partiet. Det är det frågan gäller. Jag tror också — nu talar jag av egen erfarenhet; jag växte dock upp på 1930-talet — att ett politiskt parti som tackar nej både till kollektivanslutning av medlemmar och till bidrag från företag, ett sådant parti växer. Det gör centern. Välkomna att arbeta i samma anda, ni andra!

Herr talman! Den vackra och kollektiva avskedshyllningen för Arne Geijer kan inte undanskymma det faktum att han i sitt inlägg i ringa utsträckning talade om den sakfråga debatten gäller, nämligen kollektivanslutningen. Jag lyssnade dock med stort intresse på herr Geijers synpunkter i övrigt. Det finns anledning att instämma i en del av vad han sade. Men det handlade knappast om det vi i dag diskuterar. Jag tänker emellertid i detta mitt korta inlägg hålla mig till ämnet och ställa några frågor till herr Geijer. För det första: Herr Geijer sade ordagrant att tar man bort kollektivanslutningen försvårar detta fackföreningarnas verksamhet. Jag frågar herr Geijer: På vad sätt skulle fackföreningarnas verksamhet försvåras om de icke fick ansluta sina medlemmar till det socialdemokratiska partiet? Möjligtvis kan det socialdemokratiska partiets verksamhet försvåras, men det är någonting helt annat. För det andra: Herr Geijer säger att de borgerliga vill minska medlemmarnas inflytande. Jag frågar: Hur då? På vilket sätt begränsas medlemmarnas inflytande om de personligen löser sitt medlemskort i det socialdemokratiska partiet? För det tredje: Herr Geijer påstod att vi vill begränsa fackföreningarnas rätt att fatta egna beslut. Jag frågar: Gäller denna fackföreningarnas beslutsrätt även demokratiskt tveksamma beslut, gäller den rätten obeskuren i alla lägen? För det fjärde: Herr Geijer säger att detta är en angelägenhet för fackföreningarna själva. Är inte en kollektiv anslutning i hög grad en fråga för dem som drabbas, för de individer som mot sin vilja kollektivt ansluts? För det femte: Herr Geijer säger att ett förbud är ett kraftigt ingrepp i den fackliga demokratin, och det motsätter han sig. Men har vi inte en politisk demokrati här i landet som är likvärdig med den fackliga demokratin? För det sjätte: Herr Geijer fortsätter med parallellen med statskyrkan och en fri kyrka och säger att det ligger kanske en del i den parallellen. Då frågar jag: Om riksdagen någon gång i framtiden skulle besluta sig för att avskaffa statskyrkan, kommer då den svenska fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet i konsekvens därmed att frivilligt upphöra med kollektivanslutningen? Till sist vill jag säga att det faktum att herr Geijer påtvingats sitt namn av någon företagare någon gång för mycket länge sedan väl ändå inte är ett argument i debatten om kollektivanslutning. I vilket fall som helst befinner sig herr Geijer ju när det gäller namnet inte i sämre läge än herr justitiemin:stern.
Herr talman! Av allt det intressanta och naturligtvis i hög grad hörvärda som Arne Geijer sade skall jag bara ta upp det som hör till ämnet för dagens överläggning. Först skall jag be att få hålla med honom om vad han sade om statskyrkan. Jag har alltid fördömt den form av hyckleri som det innebär att acceptera det ena och inte det andra. I en av mina första motioner här i riksdagen yrkade jag att man skulle sätta stopp för bägge, och den fick en röst vid voteringen. Året därefter ökade anslutningen med ståtliga 100 926 — den fick då alltså två röster men detta har inte gjort mig nedslagen. Jag har fortfarande meningen att man skall dra en parallell där. I dag har vi i riksdagen fått veta att herr Björck i Nässjö kommer att rösta för statskyrkans avskaffande. Han är mot kollektivanslutning och han försvarar tvångsanslutningen till statskyrkan med att det är en statskyrka. Alltså bör herr Björck i logikens namn rösta för avskaffandet av statskyrkan. Det är en nyhet för kammaren och förmodligen också för herr Björck. Herr Arne Geijer började liksom jag med att anknyta till debatten i onsdags om arbetslivet, men vi kom till direkt motsatta slutsatser. Jag menar att det viktigaste där var att man ger den enskilda människan rätt i ökad utsträckning att besluta själv, och det går inte ihop med att man sedan förmenar den enskilde rätten att själv bestämma vilket parti han vill tillhöra. Jag upprepar vad jag sade till justitieminister Geijer, att demokratins värde och kvalitet mäter man på det lägsta planet, hos den enskilde individen. En organisation, en fackförening kan inte få fatta beslut ens i demokratisk ordning som förgår sig mot den enskildes demokratiska rättigheter. Och det är vad jag menar att vi tillåter genom den här kollektivanslutningen. Vi har självfallet inget emot samhörigheten mellan facket och partiet —- tvärtom, den har väl många gånger varit en stor fördel för samhället. Men det är och förblir en skam för svensk demokrati att det socialdemokratiska partiet som har gjort så oerhört mycket för att vidga och fördjupa demokratin — det vore löjligt att förneka det — kan vidhålla denna odemokratiska form. Varför inte låta den enskilde själv bestämma? Det är inte demokratiskt att underkänna den enskildes eget omdöme. Men det är vad man gör när man tillåter kollektivanslutning.

Herr talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att en av hörnstenarna i vår demokrati är den enskildes rätt att själv avgöra sin partitillhörighet och att detta skall respekteras. Det är utgångspunkten för den här diskussionen. Nu säger herr Arne Geijer att de lokala fackföreningarna beslutar i sina egna angelägenheter. Absolut är det så — ingen bestrider det. Men vi diskuterar nu den enskilde individens angelägenhet, den enskilde individens demokratiska rättighet. Och då måste vi föra ut diskussionen litet längre. Då är det inte en kollektiv angelägenhet, utan den enskilde individen måste själv få fatta beslut om partitillhörigheten. Enligt vår mening är individens rätt att fritt och självständigt välja po litiskt parti grundläggande för demokratin. Kollektivanslutningen strider mot denna individuella frioch rättighet. Reservationsrätten för den enskilde förändrar ingenting i det avseendet. Vi har sagt tidigare i sådana här debatter att de svenska partierna är bärare av den svenska demokratin och att det är på deras förmåga att hävda den enskildes och samhällets frioch rättigheter som framtidens demokrati i vårt land beror. Det måste då i första hand ankomma på partierna att avstå från sådana åtgärder som är ägnade att urholka tron på deras vilja att hävda det demokratiska värdet. Sedan försökte herr Arne Geijer visa hur viktig kollektivanslutningen är genom att peka på ökningen av antalet medlemmar i fackföreningsrörelsen. Det är väl helt naturligt att antalet medlemmar ökar när vi under de senaste åren har haft en ständig ström till arbetslivet. Varje år ökar ju antalet förvärvsarbetande. Anser herr Arne Geijer att de lokala fackliga organisationer som inte tillämpar kollektivanslutningen är mindre slagkraftiga? Arbetar de sämre? Det skulle vara intressant att höra. Betraktar herr Arne Geijer den andra stora fackliga organisationen, TCO, som inte tillämpar kollektivanslutning, som mindre slagkraftig? Har den sämre möjligheter att hävda sina medlemmars intressen? Sedan ville herr Arne Geijer göra gällande att kroppsarbetarna inte har något förtroende för exempelvis centerpartiet. Jag vill då hänvisa till den 15-åriga kamp som vi förde för sänkt pensionsålder. För den kampen har vi fått många bevis på tacksamhet.
Herr talman! Jag skall bekänna att jag var mycket förväntansfull med tanke på om Arne Geijers argumentation skulle kunna tillföra debatten något nytt. Enligt min mening gjorde den tyvärr inte det. Men därmed är det inte sagt att anförandet var oskickligt. Tvärtom, men Arne Geijer valde att tala om andra saker än kollektivanslutningen. I stället polemiserade han mot en moderatreservation, som grundar sig på en motion, och gjorde sken av att alla opponenter stödde den reservationen, nämligen den som handlar om lagstiftning. Däremot måste jag säga att Arne Geijer gjorde en korrekt begränsning av den personkrets som stöder kollektivanslutningen. Han sade ungefär så här på tal om reservationsrätten och dem som reserverar sig: Det är folk som tillhör andra partier, partilösa och kloka socialdemokrater. Följaktligen är det den andra gruppen socialdemokrater som stöder kollektivanslutningen. Vidare berättade Arne Geijer för kammaren att en företagsledning en gång hade bestämt hans namn. Det är klart att sådant måste komma som en rekyl, men företagsledningen bestämde ändå inte vilket parti Arne Geijer skulle tillhöra, hoppas jag. Om det var så illa var det oriktigt då som nu. På samma sätt tycker väl många fackföreningsmedlemmar att de själva vill bestämma vilket parti de skall tillhöra. Sedan sade Arne Geijer att det inte skall lagstiftas mot fackföreningarna, och vpk stöder den inställningen. Men trots det har våra förslag om vidgade rättigheter för fackföreningarna, lokal strejkrätt, vetorätt mot uppsägning och omflyttning, lagen om förtroendemans ställning på arbetsplatsen avslagits av bl.a. Arne Geijers parti. Man har alltså med hjälp av lagstiftning begränsat fackföreningarnas makt. Det osmakliga i det här, herr Geijer, är ju hur det går till praktiskt. Man blir alltså kollektivansluten utan att veta om det, och beslutet kan ha fattats många år tillbaka i tiden. Får man sedan reda på förhållandet och vill ha tillbaka de pengar som gått till det socialdemokratiska partiet måste man ofta vända sig till en expedition och ställa sig i kö, och därmed röjer man i varje fall att man inte stödjer det socialdemokratiska partiet. Det är det som vi har vänt oss emot och tycker är osmakligt.
Herr talman! Herr Sjöholm framhöll i sin replik att den enskilde själv bör få avgöra vilket parti han vill tillhöra. Men jag sade att den enskilde har den möjligheten genom en reservationsrätt som ingår i all kollektivanslutning. Sedan vill jag säga några ord till herr Gustavsson i Alvesta. Han yttrade att tilltron till fackföreningsrörelsen minskar, något som jag bestämt vill bestrida. Det finns ingenting som ger belägg för ett sådant påstående. Vidare fick jag frågan om det är en mindre slagkraftig aktivitet i fackföreningar som inte är kollektivanslutna än i sådana som är kollektivanslutna. Det är en fråga som avslöjar en ganska stor okunnighet. Man kan inte konstatera att det är någon skillnad och säga att det är så eller så. På ett ställe kan det vara på ett visst sätt och på ett annat kan det vara tvärtom. Men det finns ingen generell uppfattning som kan presenteras som belägg för det ena eller det andra. De övriga replikerna har jag ingen anledning att ta upp.
Herr talman! Arne Geijer tar nu till den gamla räddningsplankan reservationsrätten, men den är ju sönderskjuten för länge sedan. Det är inget bra försvar, för rent principiellt skall man naturligtvis inte behöva begära sitt utträde ur en organisation som man aldrig begärt sitt inträde i. Det är ganska självklart. Dessutom tillkommer att man genom reservationsrätten röjer sin partitillhörighet. Jag förstår i och för sig inte att människor är så rädda för att bekänna vilket parti de tillhör, men om de inte vill det så är det en demokratisk rättighet att inte behöva avslöja det. Har Arne Geijer inte något annat att komma med så är hans försvar inte mycket värt. Vi kan väl än en gång slå fast att det enda demokratiskt fullödiga sättet att gå in i ett parti är att själv anmäla att man vill vara medlem. Ingen annan skall bestämma det genom någon sorts förmynderi.

Herr talman! Jag ställde i min replik sex konkreta frågor till herr Arne Geijer. Han säger nu att han inte tycker att han har någon anledning att besvara dem, med såvitt jag förstår ett undantag. Han tog dock 35 minuter på sig i talarstolen för att ge sin syn på bl.a. kollektivanslutningen, och då tycker jag att någon minut kunde ha ägnats åt att besvara de konkreta frågor som ställts. Herr Geijer sade i alla fall att någon mindre slagkraftig aktivitet kan man inte förmärka i fackföreningar som inte är kollektivanslutna. Nå, då så! Då faller ju argumentet bort för kollektivanslutning. Herr Geijer sade nämligen i sitt första inlägg att ett förbud mot kollektivanslutningen skulle försvåra fackföreningarnas verksamhet. Men nu tar herr Geijer tillbaka det och menar att det finns ingen skillnad — ibland går det bra och ibland går det mindre bra, men det har ingenting att göra med om fackföreningsmedlemmarna kollektivansluts eller inte till det socialdemokratiska partiet. Jag tycker, herr talman, att detta klart visar vad det är fråga om. Det handlar om att få inkomster, eftersom kollektivanslutningen alltså inte har någon betydelse för verksamheten. Jag har ingenting emot att fackföreningsrörelsen skänker pengar till politiska partier, men det skall inte ske genom att man kollektivt ansluter människor till ett parti. Jag anser att man skall skilja mellan bidrag och anslutning till politiska partier, men det vill inte herr Geijer göra.

Herr talman! I sitt första anförande hävdade herr Arne Geijer att syftet med kollektivanslutningen var att förbättra de fackliga organisationernas styrka och slagkraft. Herr Geijer sade också att det inte är förbunden utan de lokala organisationerna som har avgörandet. Men nu säger herr Geijer att det inte kan påvisas någon generell skillnad mellan kollektivanslutna fackföreningar och andra. Man kan inte säga att den fackförening som inte är kollektivt ansluten till socialdemokratiska partiet arbetar sämre. Det argument som herr Geijer förde fram faller ju därmed platt till marken. Sedan är det mycket märkligt att herr Geijer inte vill diskutera utan är helt främmande för en av demokratins grundläggande principer, nämligen den enskilda individens rätt att själv avgöra tillhörigheten till politiskt parti. Det är den enskilda individen och ingen annan som skall avgöra det, om vi vill iaktta de grundläggande demokratiska rättigheterna. Jag är mycket förvånad över att det socialdemokratiska partiet inte vill vara med och värna om denna viktiga rättighet.

Herr talman! Efter Arne Geijers anförande om kollektivanslutningen borde jag rimligen ha avstått ifrån att yttra mig ännu en gång. Jag skall också avstå från att framföra alla de argument som jag antecknat under tidigare talares anföranden, eftersom Arne Geijer så utomordentligt genomlysande och utförligt behandlat dem. Jag vill nöja mig med att ta upp en synpunkt. Det gäller föreningsfriheten. I vår nya regeringsform finns en regel till skydd för föreningsfriheten, för fackföreningarnas och de politiska partiernas frihet att genom i demokratisk ordning fattade majoritetsbeslut bestämma om sina egna inre angelägenheter. Kollektivanslutningen är en del av denna frihet. Jag utgår ifrån att vi är överens om att inte tumma på detta skydd, utan i stället förstärka det. Det ligger i linje med denna syn på föreningsfriheten att riksdagen vid flera tillfällen med stor majoritet tagit avstånd från tanken på att genom lagstiftning förbjuda kollektivanslutning. Till allra sist: Arne Geijer talade om den s.k. gamla goda tiden, då det efternamn han bär blev påtvingat genom en arbetsgivare. Jag är tveksam om det låg någon kritik emot den arbetsgivaren i det som Arne Geijer sade. För den händelse så skulle vara fallet, vill jag för min personliga del säga att jag känner det som en heder att få bära samma efternamn som Arne Geijer.
Herr talman! Eftersom Arne Geijers namn har kommit att spela en stor roll i debatten, får man säga att det var tur att den arbetsgivaren hade ett så gott omdöme att det blev ett så vackert namn med en god klang i det här landet. Justitieminister Geijer säger att Arne Geijer så ingående har belyst frågan om kollektivanslutningen, men det är inte riktigt. Hur bra karl Arne Geijer än är — och det är han — så har han inte diskuterat kollektivanslutningen här. Jag tycker det var bra att justitieministern tog upp detta med att föreningarna har frihet. På den punkten tycker jag dock att jag fällt hela försvaret för kollektivanslutningen. Även om det sker i demokratisk ordning kan ju inte en förening eller organisation få lov att förgå sig emot den enskildes demokratiska rätt. Det förbigick justitieministern. Jag sade att även i en diktatur finns det en viss grad av demokrati, men den hamnar högt i toppen, där man gör precis vad man vill — som man tycker i demokratisk ordning. Sedan är den demokratin slut. I detta enskilda fall är demokratin slut när organisationerna får säga att så och så skall det vara och förgår sig mot den enskildes demokratiska rätt.

Herr talman! Eftersom Arne Geijer vid utgången av detta riksmöte lämnar riksdagen, vill jag gärna ta detta tillfälle i akt att uttala ett erkännande till honom för hans omfattande insatser på viktiga och stora områden inom svenskt samhällsliv. Jag vill gärna också säga att i det tal han nyss höll var hans hänvisning till personliga erfarenheter från 1930-talet av sådant slag som säkert grep oss alla som hade tillfälle att höra honom. Hans sätt att driva sina uppfattningar har alltid ingett stor respekt hos mig. I själva sakfrågan som nyss diskuterats, om kollektivanslutningen, vill jag för min del slå fast att det är omöjligt att hitta motiv för något annat än att anslutningen till ett politiskt parti skall vara resultatet av ett personligt beslut. Endast så bör en sådan anslutning kunna komma till stånd. Det är därför som jag tycker att det borde vara självklart för socialdemokratin att inte ta emot medlemmar på annan grund. Herr talman! Våra medborgerliga frioch rättigheter är en förutsättning för vår folkstyrelse. Dessa frioch rättigheter är oumbärliga för oss. Vi kan i viss utsträckning hävda att friheten är urgammal i vårt land. Men de demokratiska frioch rättigheterna har vi vunnit först under senare tider. De har vuxit fram i takt med att vår demokrati har utvecklats. Först med vår nya regeringsform från 1974 har de medborgerliga frioch rättigheterna blivit i verklig mening grundlagsskyddade. I den gamla regeringsformen, som tillkom 1809, fanns i detta avseende strängt taget bara den bekanta 16 § som avsåg att ge den enskilde ett visst skydd mot övergrepp från den styrande maktens sida. Den kan väl sägas vara ett arv från den gamla kungaeden. Det är viktigt att notera och slå fast att den paragrafen aldrig var skriven för våra demokratiska frioch rättigheter. Tryckfriheten däremot har länge varit grundlagsskyddad. Den första tryckfrihetsförordningen fick vi på 1700-talet. Men, herr talman, just det förhållandet att våra frioch rättigheter har vuxit fram till en levande praxis är i sig ett besked om att här gäller det något som vi till mycket stor del är ense om, och det är verkligen anledning att understryka den stora betydelsen av denna demokratiska värdegemenskap. Att finna skydd för våra frioch rättigheter i våra skrivna grundlagar blir på denna grund egentligen något självklart. I regeringsformen 1974 införde vi ett särskilt frioch rättighetskapitel. Det var betydelsefullt. Men då fick vi också bekräftat att det i vissa avseenden är en mycket svår uppgift att i grundlagen precisera våra frioch rättigheter. Vi var inte helt nöjda med resultatet, och därför rådde också stor enighet om att tillsätta frioch rättighetsutredningen. Denna utrednings förslag ligger till grund för den proposition som vi nu har att behandla. Det är obestridligt att det föreliggande förslaget ger väsentligt förbättrade grundlagsgarantier åt våra frioch rättigheter. Detta grundlagsarbete är viktigt. Men det är riktigt att säga att det starkaste skyddet för grundläggande frioch rättigheter är demokratins egen livskraft. Det viktigaste är att klara en levande demokrati där medborgarna får goda möjligheter till aktivitet i olika frågor. Därför är det så viktigt att skapa och bevara en stark kommunal demokrati. Centraliseringen i samhället är en fara för demokratin och därmed också för frioch rättigheterna. På grundval av frioch rättighetsutredningen kan vi nu besluta om ett förstärkt, vidgat och mer preciserat grundlagsskydd. I långa stycken kan vi göra det i stor enighet. Det är också god enighet om att föra in de sociala rättigheterna som målsättningseller, om man så vill, programstadganden i grundlag. Det är ett bra uttryck för värdegemenskapen att vi skriver in i grundlagen som målsättning t.ex. arbete, bostad och utbildning åt alla och lika rättigheter för män och kvinnor. För vår del anser vi att bland de här målsättningarna också borde tas med näringsfrihet, egendomsrätt, föräldrarätt och barnens rätt. Det är värdefullt att den enskilde i grundlag av det allmänna tillförsäkrats ersättning för t.ex. exproprierad egendom enligt grunder som bestäms i lag. Detta har i någon mån varit en stridsfråga. Nu föreslås det i ett par reservationer att det i paragrafen skall stå, att ersättningen skall vara ”skälig”. Naturligtvis skall ersättningen i sådana fall vara skälig.

Själva sakinnehållet i grundlagen, såsom det varit formulerat sedan 1974, framgår tydligt av konstitutionsutskottets skrivning, där det sägs att en ersättning som är endast symbolisk inte uppfyller grundlagens krav och att sådan inte kan komma i fråga enligt gällande rätt. Den som utsätts för expropriation skall hållas skadeslös, helt enkelt. Det är inte svårt att i grundlag ge klart uttryck åt hur skyddet skall upprätthållas av de frioch rättigheter som vi kan anse som absoluta, undantagslösa, icke inskränkbara. Det gäller t.ex. förbud mot dödsstraff, skydd mot annat kroppsstraff, skydd mot åsiktsregistrering, förbud mot rättighetsbegränsning enbart på grund av åskådning, förbud mot diskriminering på grund av ras eller kön. Ändring i sådana fall kan bara ske genom ändring av grundlag. Om detta råder fullständig enighet. Svårigheterna gäller de frioch rättigheter som måste kunna begränsas. Här är det främst fråga om opinionsfriheter och rörelsefriheter. Sådana friheter, t.ex. yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet, måste till vissa delar kunna begränsas. Skälet till att den möjligheten måste finnas är just hänsynen till medmänniskors frihet och till gemensamma intressen i samhället. Det råder också allmän enighet om att sådana här friheter måste kunna begränsas. Det är i grundlagen från 1973-1974 stadgat att sådana frioch rättighetsbegränsningar inte får ske på annat sätt än genom lag. Det betyder att förändringar kan göras genom ett beslut med vanlig enkel majoritet. Angelägenheten av ett bättre skydd var anledningen till att frioch rättighetsutredningen tillsattes. Den föreliggande propositionen förstärker skyddet för de begränsningsbara frioch rättigheterna genom att i grundlagen ställa upp ändamål och ramar för möjliga begränsningar. Diskriminering med avseende på politisk eller annan åskådning, ras och kön skall vara förbjuden. Det har i viss kritik sagts att sådana ramoch ändamålsbestämmelser är opre ciserade. Det skall inte bestridas att det ligger sanning i det. Uttryck - Nr 149 som ”godtagbart i ett demokratiskt samhälle” har inget absolut avgränsat begreppsinnehåll. Problemen när vi kommer i konflikt med de här gränserna är mycket små i låt oss kalla det normala, situationer. Men pro= == I blemen kommer i ansträngda och av olika skäl infekterade situationer — Frioch rättigheter i samhället. Det är då det är viktigt att ha dessa gränser så klart pre = i grundlag ciserade. Propositionen ger oss här i jämförelse med tidigare ett klart förstärkt grundlagsskydd för frioch rättigheterna. Det är i stort sett enighet om detta. Men det är också värdefullt att konstitutionsutskottet i full enighet föreslår, att den nya utredning som förordas skall få i uppdrag att försöka finna möjligheter att använda tryckfrihetsförordningens mera uttömmande reglering även i fråga om andra opinionsfriheter än tryckfriheten. Ett säkrare skydd för frioch rättigheterna kan då ges i grundlagen. Det stora problemet nu är att propositionen inte har något säkrare skydd att komma med än vanlig lagstiftning för de frioch rättigheter alla är ense om måste kunna begränsas. Detta är enligt vår mening inte tillfredsställande. Därför har vi från centern föreslagit dels obligatorisk lagrådsgranskning av förslag till lagstiftning som begränsar medborgerliga frioch rättigheter, dels ett särskilt kvalificerat lagstiftningsförfarande då det gäller sådana förslag, ett system med två s.k. läsningar. Det är alltså fråga om en dubbel riksdagsbehandling, om tidsutdräkt mellan två riksdagsbeslut. Tiden mellan besluten har vi föreslagit till sex månader. Detta system med två beslut skall enligt våra förslag gälla inte bara de s.k. opinionsfriheterna, dvs. yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet, utan all lagstiftning som berör de grundläggande frioch rättigheter som finns med i regeringsformens andra kapitel. Det gäller härvid lagstiftning som berör den enskilde mera direkt, såsom förändringar i barnavårdslagen, i omsorgslagen, i bestämmelser om frihetsberövanden av olika slag, i egendomsrätten och i upphovsrätten. Vid synnerliga skäl, dvs. i absoluta undantagsfall, skall det enligt vårt förslag kunna räcka med err beslut i fråga om frioch rättigheter på de här områdena. Men för att ett sådant beslut skall vara giltigt skall det då krävas kvalificerad majoritet. Minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter skall rösta för det förslag som då är uppe till behandling. För framtiden kan vi tänka oss att tillämpa systemet med två läsningar även i fråga om annan lagstiftning.

Det har varit en hård och fastlåst diskussion mellan å ena sidan folkpartiet och moderaterna och å andra sidan regeringen i denna fråga. Vi har beklagat detta. Vårt 9 förslag borde möjliggöra en bred uppslutning. Jag vågar säga att det är ett förslag som tillgodoser högt ställda krav på kvalificerat förfarande vid lagstiftning på de områden som det här är fråga om och som bör kunna tillfredsställa alla. Från regeringen och socialdemokraterna har vi så långt fått ett positivt svar att de förklarat sig beredda att utreda frågan om systemet med två läsningar. Men ett positivt grundlagsbeslut bör och kan fattas redan nu. För folkpartiet och moderaterna borde det vara självklart att centerförslaget är att föredra framför regeringsförslaget, eftersom vårt förslag fyller höga anspråk på ett kvalificerat förfarande och regeringsförslaget innebär vanlig enkel lagstiftning även i fråga om dessa viktiga frioch rättigheter. Man kan inte komma ifrån att folkpartiets och moderaternas förslag på denna punkt har svagheter och vad jag bedömer som nackdelar. Det förslaget kan t.ex. innebära risker för att en minoritet över en treårsperiod kan hindra nödvändiga lagar. Vi är ju ense om att vi i vissa fall måste kunna inskränka de här frioch rättigheterna just av omtanke om medmänniskornas frioch rättigheter. Om man anser denna tidsutdräkt på hela tre år möjlig, kunde man ju bara rakt upp och ner ha det förfarande som gäller för förändring av grundlag. Den metoden, dvs. att det skall vara allmänt val mellan de två riksdagsbesluten, är knappast den bästa för att få den önskvärda debatten i frågan till stånd. Det är en uppenbar risk för att frioch rättighetsfrågorna kan komma i bakgrunden i en valrörelse. Av erfarenheterna från 1973 års valrörelse, som gällde en helt ny grundlag, lärde vi oss att den egentliga debatten kom i gång först efter valrörelsen. Ett annat drag i folkpartiets och moderaternas förslag som jag inte kan acceptera är att lagrådet skulle direkt få avgöra om ett lagförslag berör opinionsfriheterna, så att det kvalificerade lagstiftningsförfarandet skall användas. Det måste vara fel att låta lagrådet fatta sådana direkta politiska beslut. De punkter som jag har nämnt är viktiga, och här har centerförslaget enligt min mening tydliga fördelar. Vi vill att lagrådet i sitt yttrande i fråga om lagar som berör frioch rättigheterna skall vara rådgivande, att lagrådet skall vara en mycket tung remissinstans, men däremot inte en politisk beslutsinstans — det är en viktig skillnad.

Radio, television, tidningar och hela Organisationssverige har en god möjlighet att under de sex månader som skall löpa mellan besluten granska det lagförslag som ligger och avkräva oss riksdagsledamöter besked om våra motiv och våra skäl för förändringar. En sådan metod ger ett gott utrymme för en bred folklig debatt, som säkerligen sätter sina spår här i riksdagen. Regeringspartiet och folkpartiet/moderaterna bör kunna samsas om centerförslaget. Vi hälsar med tillfredsställelse förslaget från regeringen och konstitutionsutskottet om en ny utredning för ytterligare förbättring av grundlagsskyddet. Utredningen skall gälla lagrådsgranskningen i allmänhet och lagprövningen samt systemet med två läsningar. Jag menar att systemet med två läsningar bör kunna övervägas också i fråga om andra lagar än de som berör frioch rättighetskapitlet i den nu gällande grundlagen. I detta sammanhang vill jag också erinra om att centern under en följd av år ställt krav på en planmässig, övergripande utredning om åtgärder för att säkra den enskildes rättsskydd, främst inom den offentliga förvaltningen. Jag beklagar verkligen att utskottsmajoriteten har drivit igenom att behandlingen av centerns motion i denna fråga skall skjutas över till nästa riksdag. Det är på tiden att det nu blir en utredning om den stora och viktiga frågan om de enskildas rättsskydd. En viktig uppgift för den aktuella utredningen bör också vara frågan om en utbyggnad av skyddet mot retroaktiv lagstiftning. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag säga att det råder mycket god enighet om de medborgerliga frioch rättigheternas innehåll. Självfallet bör det vara så — detta är ju en viktig del av vår demokratiska värdegemenskap! Vi har genom den nya regeringsformen fått ett grundlagsskydd för frioch rättigheterna. Det är i jämförelse med det tidigare grundlagsskyddet ett stort framsteg. Men skyddet måste förstärkas ytterligare. Det gäller t.ex. ett kvalificerat lagstiftningsförfarande i fråga om frioch rättigheter i regeringsformens andra kapitel. Vårt förslag med obligatorisk lagrådsgranskning och två läsningar som huvudprincip är otvivelaktigt den mest praktiska lösningen. Den kan göras till vilande grundlagsbeslut redan i dag.

Herr talman! År 1938 väckte Gösta Bagge och Fritiof Domö m.fl. en motion i riksdagen om införande i grundlag av vissa av det nuvarande samhällets fundamentala principer. Motionen kom att bilda utgångspunkt för de strävanden att utforma ett skydd för de medborgerliga frioch rättigheterna för vilka dagens beslut kommer att utgöra en viktig etapp. Att motionen väcktes just 1938 var ingen tillfällighet. Det gällde — skrev motionärerna — att skydda samhället mot de överrumplingar från tillfälliga makthavare som i stat efter stat på den europeiska kontinenten vält rättsstatens och demokratins principer över ända. Nazismens och stalinismens slagskugga vilade tung över Sverige. Högermotionen fick stöd av en enig riksdag. Men det behov som då framstod som självklart har senare av vissa partier betraktats som mindre angeläget. 1938 års motion resulterade i en utredning. Dess betänkande lades fram 1941, när Hitler fortfarande stod på höjden av sin makt. I början på 1950-talet, när stalinismen stod stark och mäktig, aktualiserades frågan åter, nu i författningsutredningen, vars förslag av olika skäl inte förverkligades. I den grundlagberedning som beredde vägen för 1970 och 1974 års författningsreformer fick frågan vila på grund av motståndet från socialdemokratiskt håll. Först när vi moderater och folkpartisterna vid den nya grundlagens riksdagsbehandling bestämt krävde ett bättre rättighetsskydd slog regeringen till reträtt. Socialdemokraterna hade försökt stå emot. De hade argumenterat emot. Men inför riksdagens och den allmänna opinionens tryck tvingades regeringen nu att hänskjuta frågan till en ny utredning —- till den s.k. Mehrska utredning, vars socialdemokratiska majoritets åsikter ligger till grund för den proposition som riksdagen nu tar ställning till. Under alla dessa års många debatter — från 1938 till 1976 — har frontlinjerna varit desamma. Moderater och liberaler har drivit på. Socialdemokrater och kommunister har stretat emot. Vi har hävdat att demokratin bäst tryggas om de enskilda medborgarnas frihet kringgärdas med starkaste möjliga skyddsgarantier. Våra motståndare har gjort gällande att demokrati bäst tryggas genom att staten ges handlingsutrymme, även om detta skulle kräva att skyddet för de enskildas rättigheter måste försvagas. Det är inte av någon slump — och det beror inte på tillfälligheternas spel — att frontlinjerna har gått där de har gått. De har bestämts av skiljaktiga uppfattningar om hur ett samhälle skall vara organiserat, om vad begreppet demokrati egentligen innebär, om statsmakternas förhållande till medborgarna och om medborgarnas anspråk på frihet och oberoende gentemot staten. Historien om vår demokratis framväxt handlar om enskilda människors krav på handlingsfrihet gentemot överheten. Det har varit en kamp mellan dem som sökt frihet och de maktägande grupper i skilda tiders samhällen som velat förneka och förvägra dem den friheten. Gradvis har en politisk ideologi växt fram om hur det samhälle skall byggas upp som sätter människornas frihet i centrum. Ur den processen har utgått övertygelsen om att människans frihet är det viktigaste i ett samhällsbygge. Och från den övertygelsen har läran om demokratin fått sin utformning — läran om hur friheten måste skyddas och garanteras av en statsmakt som i sin tur är styrd och kontrollerad av folket självt. I dag ter sig detta som självklart. Men för den tid då samhället fortfarande var den oinskränkta överhetens tummelplats uppfattades denna lära som omstörtande. Den var emellertid revolutionär i det begreppets bästa bemärkelse. Få revolutioner har betytt så mycket för vår civilisations utveckling som den amerikanska frigörelseprocessen. Genom självständighetsdeklarationen i juli 1776 lades för första gången i modern tid grunden för en stat och en nation inom vilken individens oförytterliga frioch rättigheter betraktades som det mest betydelsefulla. Det som skedde i Nordamerika för snart jämnt två århundraden sedan beredde vägen för den demokratiska utveckling som fick sitt genombrott i vårt land vid ingången till och under 1900-talet. För oss är demokratin den statsform som bättre än någon annan förmår garantera och skydda de enskilda medborgarnas frihet. Friheten är de = Nr 149 mokratins grundval, dess styrka och inspirationskälla. Fredagen den Men denna frihetliga demokratisyn är inte helt obestridd. Mot den 4 juni 1976 har alltid stått — och står i dag lika klart som förr — en mer kollektivistisk demokratisyn. Även om den synen också utgår från de enskilda indi — Frioch rättigheter vidernas bästa är det inte den enskilda individens frihet, utan kollektivets — i grundlag handlingskraft, som står i centrum för samhällsarbetet. Och här går frontlinjen mellan å ena sidan dem för vilka frihetens försvar i princip måste få andra samhällsmål att vika, och å andra sidan dem för vilka denna frihet måste vika då kollektivets handlingskraft så kräver. Häri ligger skillnaden mellan den liberala och den kollektivistiska samhällssynen. I svensk politik är den i dag förkroppsligad i det som skiljer moderater och folkpartister från socialdemokrater och kommunister. Den socialism ur vilken dagens socialdemokrater leder sitt ursprung, och till vilken man under de allra senaste åren allt flitigare har bekänt sig, bygger på en kollektivistisk idéologi. Statsgemenskapen, samhället som helhet, är för socialismen det centrala. Myten att allt kan ordnas bäst genom staten, genom stora organisationer eller i andra kollektiva former, är inbyggd i den socialdemokratiska grundsynen. Och därför är socialdemokraternas politik inriktad på att ständigt förskjuta beslutsfattandet över till det kollektivas förmån. Denna strävan är socialismens innersta drivkraft och syfte. Vi menar att det är svårt att på sikt förena sådana strävanden med en klar frihetlig demokratisyn. Enligt vår mening förutsätter demokrati att människornas valfrihet skall prägla samhällsarbetet, att deras livsmönster och deras miljö i vidsträckt mening skall utformas av dem själva och bero på deras egna avgöranden och deras eget ansvarstagande. Att värna och garantera medborgarnas rätt till frihet, till privatliv och till självständighet, och att vidga möjligheterna för individuellt inflytande och personlig frihet för medborgarna — detta måste inneslutas i den innebörd som vi ger begreppet samhällssolidaritet. För oss har kollektivismen berättigande bara så länge dess syfte är att ge den enskilde en frihet och en trygghet som den enskilde ensam inte skulle kunna tillförsäkra sig. Men om kollektivismen betraktas som ett mål i sig, då blir den alltför lätt frihetens fiende. Den demokratiska staten bjuder ett bättre skydd för individens frihet än något annat statssystem. Men därmed är inte sagt att en stat som är demokratiskt legitimerad genom öppna och fria riksdagsval automatiskt garanterar att den enskilda friheten aldrig någonsin träds för när. I själva verket måste varje maktutövning kontrolleras och balanseras, även den demokratiska. Och den demokratiska makten måste övervakas inte bara genom det demokratiska systemet i sig utan också genom att man däri bygger in särskilda spärregler. Dessa reglers syfte skall vara att förhindra eller att försvåra för staten att med hjälp av en mer eller mindre tillfällig folkmajoritet begränsa de medborgerliga friheter som 101 ger demokratin dess innehåll. Detta innebär självfallet en inskränkning och begränsning i statens handlingsfrihet — något som socialdemokraterna med indignation har tillbakavisat. Men att så sker är nödvändigt. Själva demokratibegreppet — som vi tolkar det — förutsätter att det finns fasta gränser över vilka en demokratisk majoritet inte har rätt att sträcka sig, då det gäller att ingripa i medborgarnas integritet eller inskränka deras frihet. I princip utgår ju det grundlagsförslag som vi behandlar i dag också från att det finns sådana fasta gränser. Men detta resonemang — säger socialdemokraterna — måste ju komma att innebära att vi gör det svårare för staten att genom majoritetsbeslut och i folksuveränitetens namn förverkliga den politik som majoriteten anser bäst gagna just de enskilda medborgarnas intressen. De gränser vi vill uppställa mellan privat och offentligt skulle kunna försvåra en angelägen reformverksamhet inriktad just på att tillgodose de enskilda medborgarnas bästa. En sådan argumentation kan självfallet inte utan vidare avvisas. Den åskådliggör ett dilemma som är inbyggt i själva demokratibegreppet. Eller rättare sagt: Den avspeglar den ena sidan av begreppets innehåll — att majoritetsviljan skall avgöra konflikter mellan olika viljor och intressen. Men mot detta står den andra demokratiaspekten — all demokrati förutsätter frihet. Och långtgående begränsningar av grundläggande friheter är ägnade att urholka demokratin. Det är på de här sist angivna tankegångarna som de internationella konventionerna om grundläggande rättigheter, som varje medborgare tillförsäkras av samhället, är byggda. Rent principiellt måste det därutöver stå klart att det alltid finns gränsstolpar utanför vilka begränsningar inte kan vidtagas utan att demokratibegreppet så småningom förlorar sitt reella innehåll.

Dessa rättigheter bör komma till klart uttryck och omgärdas med fasta garantier i rikets grundlag. Garantierna måste utformas så att åtgärder som syftar till att begränsa de skyddade frioch rättigheterna underkastas en noggrannare och mer ingående prövning än vad fallet är i fråga om samhällsbeslut i allmänhet. Skydd mot förhastade beslut måste byggas upp. Mer eller mindre tillfälliga majoritetsbeslut måste kunna tillbakavisas. Minoriteten måste tillförsäkras möjligheter att utöva kontroll över majoriteten. Och detta gäller även om de ifrågasatta åtgärderna må från allmänna synpunkter bedömas som motiverade eller syfta till aldrig så väl underbyggda samhällsförbättringar. Det är inte minst om detta som striden har stått i de olika grundlagsutredningar som bedrivit sitt arbete sedan slutet på 1930-talet. Och det är ju detta dagens riksdagsbeslut också gäller. Skall statens frihet prioriteras före individens? Eller skall utgångspunkten vara den enskildes frihet? Eller hur skall man skapa en syntes mellan de här mot varandra stående intressena? Herr talman! Att värna den individuella friheten, att garantera att de grundläggande medborgerliga rättigheterna upprätthålls — detta är enligt vår mening den främsta frontlinjen i försvaret för demokratin. Och skyddet måste gälla även mot en demokratiskt legitimerad statsmakt som anser sig i statsnyttans intresse eller av andra anledningar ha behov av att inskränka denna. Detta måste vara en grundlinje i en frihetlig demokratisyn. Vad det gäller är att utforma skyddsreglerna så att viktiga samhällsfunktioner inte försvåras eller omöjliggörs. Ingen har påstått och ingen vill påstå att friheten för de enskilda medborgarna i vårt Sverige i dag skulle vara hotad. Men detta innebär inte att vi har rätt att utgå från att de grundlagsbestämmelser till skydd för friheten som vi i dag diskuterar bara skulle ha intresse i vissa utomordentligt sällsynta krissituationer. Samhällsutvecklingen — som vi ser den under de närmaste årtiondena — kan även under normala förhållanden komma att innebära nya hot mot de enskilda medborgarnas frihet. De koncentrationstendenser som gjort sig gällande på många samhällsområden kan få frihetsbegränsande konsekvenser. Den centrala statsmaktens växande styrka, de allt större svårigheterna att överblicka och övervaka den växande offentliga förvaltningsapparaten, kan få samma konsekvenser. I olika hänseenden kan åtgärder, genomförda och sanktionerade av en riksdagsmajoritet, komma att gripa allt längre in i de enskilda medborgarnas liv. Datorutvecklingen ger enorma möjligheter för ett genomkontrollerat och genomreglerat samhälle. Att den enskildes frihet skulle över en natt genom regeringsdekret eller riksdagsbeslut avskaffas drömmer ingen om. Men i själva utvecklingen är risker inbyggda för den enskildes friheter. Dessa friheter skulle successivt kunna naggas i kanten genom en samhällsutveckling som steg för steg, dag för dag ger överheten och övermakten ökande befogenheter på de enskilda medborgarnas bekostnad. Och om man till dessa tendenser, som är inbyggda i själva samhällsutvecklingen, lägger den renässans för det kollektivistiska tänkande som under senare år ägt rum inom det socialdemokratiska partiet, då framstår betonandet av friheten som ännu viktigare, kanske som en av våra viktigaste politiska uppgifter. I ett alltmer centralstyrt och byråkratiskt samhälle, i ett samhälle där alltmer makt och befogenheter förvaltas av myndigheter och starka organisationer, kan ett fast grundlagsskydd vara en viktig stödpunkt för friheten inom folkstyrets ram. Om vi vidgar detta perspektiv utöver vårt lands gränser, möter vi en värld där frihet och demokrati visserligen hyllas av allt fler men respekteras av allt färre. I den världen har antalet diktaturer ständigt blivit allt flera och demokratiernas antal allt mindre. Vi har i dag flera diktaturer i Europa än vi hade på 1930-talet, då nazismen och fascismen gick fram över vår gamla kontinent. Det kostade Europa ett världskrig att krossa det hot mot demokratin som då förelåg. Men samma världskrig har kostat samma kontinent underkastelse under ett nytt, lika skrämmande hot mot friheten och självständigheten. Naturligtvis kan inte vår grundlag skydda friheter i andra delar av världen. Vi överskattar ofta vår moraliska kraft att påverka omvärlden. Men det vore ändå fel att helt bortse från de internationella perspektiven. I den värld vi lever i framstår friheten som alltmer hotad. Det måste vara vår plikt att i denna värld skydda friheten så långt det är möjligt. Ger vi oss själva en framtid i frihet, då ger vi samtidigt andra länder och folk bevis för att frihet kan säkras och upprätthållas i en ofri värld. Jag har, herr talman, velat ge detta inlägg en starkt principiell inriktning. Jag har gjort det därför att debatten om skyddet för våra grundläggande frioch rättigheter alltför ofta har blivit en debatt i vilken olika juridiska spetsfundigheter, skilda tekniska konstruktioner och invändningar har ställts mot varandra. Att så skett är ingalunda oväsentligt. Rättsstaten förutsätter sorgfälligt utarbetade och väl genomtänkta lagar. I det hänseendet har det syndats alltför mycket under de senaste åren. Men lagtekniska problem får inte leda till att vi döljer helhetsbilden av vad det egentligen gäller. Den juridiska debatten måste föras mot bakgrunden av de avgörande motsättningar som föreligger mellan olika principer om hur ett demokratiskt samhälle skall vara uppbyggt - motsättningen mellan å ena sidan en individuellt inriktad och å andra sidan en mera kollektivistiskt anlagd grundsyn. Jag vill, herr talman, till sist än en gång upprepa att det måste vara den enskilde medborgarens frihet som skall stå i centrum för samhällsarbetet. På det område vi nu diskuterar liksom i andra hänseenden. Ingen uppgift är viktigare för oss än att säkra en frihet från yttre tvång för vårt land och en frihet från inre förmynderi för dess medborgare. Detta gällde debatten 1938. Detta gäller också dagens debatt. Och det kommer att gälla även framdeles.